78, och anförde: Herr talman! Carl Lidbom har frågat mig om regeringen anser att 3 § i den s.k. villkorslagen innebär att samma säkerhetskrav måste ställas på den slutliga förvaringen av använt kärnbränsle eller avfall från upparbetat kärnbränsle, oavsett om förvaringen sker i Sverige eller utomlands. Jag utgår från att Carl Lidbom med sin fråga avser innebörden i 2 § villkorslagen, eftersom det är denna paragraf som reglerar den slutliga förvaringen av högaktivt avfall samt använt, ej upparbetat kärnbränsle. Villkorslagen innebär att frågor om hanteringen av använt kärnbränsle och högaktivt avfall skall vara lösta, innan en reaktor får tas i drift. Lagen är tillämplig på de reaktorer för vilka tillstånd har meddelats enligt atomenergilagen och som inte har tillförts kärnbränsle före den 8 oktober 1976. I fråga om de reaktorer som faller under 2 § får särskilt tillstånd att tillföra kärnbränsle meddelas endast om reaktorinnehavaren har företett avtal som på ett betryggande sätt tillgodoser behovet av upparbetning av använt kärnbränsle och dessutom har visat hur och var en helt säker slutlig förvaring av det högaktiva avfallet kan ske. Alternativt skall han visa hur och var en helt säker slutlig förvaring av använt, ej upparbetat kärnbränsle kan ske. Innebörden av detta är att det åligger reaktorinnehavaren att konkret visa att avfallsfrågorna är lösta. Lagen gör inte skillnad mellan slutlig förvaring i Sverige och utomlands. Frågan har inte heller direkt behandlats i lagens förarbeten. I samband med en ansökan om tillstånd enligt villkorslagen kan naturligtvis frågan om slutlig förvaring utomlands bli aktuell, och regeringen får i samband därmed ta ställning till de krav som bör ställas från säkerhetssynpunkt. I princip bör dock samma säkerhetskrav ställas, oavsett om förvaringen sker i Sverige eller någon annanstans.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret. Jag ställde en enkel och rak fråga till energiministern: Hur är det med villkorslagen, innebär den att samma säkerhetskrav skall gälla beträffande den slutliga förvaringen av avfallet från kärnreaktorer, oavsett om förvaringen sker i Sverige eller utomlands? Det borde inte vara svårt för energiministern att svara enkelt och rakt på detta, med ett ja eller ett nej. Det svar jag har fått är ett referat av bestämmelserna i villkorslagen. Sedan lägger energiministern till följande: ”Innebörden av detta är att det åligger reaktorinnehavaren att konkret visa att avfallsfrågorna är lösta. Lagen gör inte skillnad mellan slutlig förvaring i Sverige och utomlands.” Om energiministern hade satt punkt där, skulle jag ha varit nöjd i den meningen att jag då hade fått ett klart och entydigt besked. Men sedan kommer ett tillägg som gör mig fundersam. Är det ändå så att energiministern slingrar sig och vill öppna en bakdörr för att kanske bereda vägen för omkastningar i regeringens energipolitik? Energiministern säger i fortsättningen av sitt svar att frågan inte har behandlats under förarbetena till lagen och får prövas när det föreligger en ansökan. Då får regeringen ta ställning till de krav som får ställas ur säkerhetssynpunkt. Sedan tillfogar han: ”I princip bör dock samma säkerhetskrav ställas oavsett om förvaringen sker i Sverige eller någon annanstans.” Detta tvingar mig att begära en precisering. Vad menas med det helt onödiga tillägget av orden ”i princip”? Finns det över huvud taget några undantag, eller är lagens tolkning på denna punkt klar och enkel? Och vad menas med att energiministern bara säger att man ”bör” ställa samma säkerhetskrav oavsett var förvaringen sker? Är det hans personliga uppfattning eller är lagens klara innebörd den att samma krav gäller? Det är energiministern som har författat lagen, och han kommer tillsammans med sina kolleger i regeringen att få ta ansvaret för tolkningen och tillämpningen av den. Det bör vara synnerligen enkelt att ge besked i sådana frågor. Hur är det alltså: Menar ni, som Thorbjörn Fälldin och Olof Johansson många gånger har sagt, att ingen ny reaktor kan startas innan ni fått se om det finns någon teknik i sinnevärlden i Sverige eller utomlands, som är tillräckligt bra för att man skall klara den slutliga förvaringens problem? Eller har ni kanske ändå era bakdörrar halvöppna för att smita ut och göra alla dessa känsliga säkerhetsproblem till en fråga om exportaffärer och kommers?

Herr talman! Carl Lidbom tycks vara missnöjd med att jag refererar villkorslagen. Det sätt på vilket Carl Lidbom har ställt frågan visar att det var nödvändigt. Han har nämligen för det första hänvisat till fel paragraf. Det står ingenting om slutlig förvaring i den av Lidbom nämnda 35. Frågan är alltså felställd, och det borde Carl Lidbom erkänna. För det andra är villkorslagen sådan att den inte innehåller några förhandsbesked av den typ som finns t.ex. i skattelagstiftningen. Regeringen kan således inte annat än i samband med prövning av ansökan om tillstånd enligt lagen uttala sig i tolkningsfrågor. Än mindre kan ett enskilt statsråd göra bindande uttalanden i sådana frågor. Jag har därför med avsikt gett ett principiellt hållet svar, och inga frågor från herr Lidbom kan förmå mig att överge den linjen.

Herr talman! Det var ett rätt sensationellt besked av energiministern att regeringen inte här i riksdagen kan svara när det gäller tolkningen av de lagar som regeringen själv stiftar tillsammans med riksdagen. Det var ganska häpnadsväckande. Vi brukar ofta ha sådana debatter, och vi brukar när frågorna ligger på det principiella planet få klara och enkla svar. Vad vi inte kan diskutera i riksdagen är enskilda fall, som senare kan komma under regeringens, myndigheters eller domstolars bedömning. Men nog brukar vi kunna få besked om vad regeringen menar med sina egna lagar. Det är en självklarhet att lämna sådana besked. Då ni vägrar att precisera svaret på min fråga kan jag inte uppfatta det som annat än en bekräftelse på att ni ändå är mycket angelägna om att hålla vissa bakdörrar öppna. Denna debatt har varit fylld av motsägelser, inte bara mellan de borgerliga partierna utan för all del också mellan centerpartistiska statsråd. Är kärnkraften en fråga om ansvar för världen och för nu levande och kommande generationer? Ställer ni absoluta krav? Eller är det en praktisk fråga, där ni kan reducera avfallsproblemen till en fråga om eventuell export, kommers — sälj avfallet till andra länder, så struntar vi i vad som händer? Att industriministern Åsling, också centerpartist, inte är främmande för den senare, kommersiellt inriktade, linjen visar han ganska tydligt i senaste numret av Veckans Affärer, där han får frågan: Kan du tänka dig export av kärnkraftsteknologi? Herr Åslings svar lyder: Ja, varför inte. Vi har ingen anledning att hindra export av kärnkraft. Det är klart att har man herr Åslings filosofi, kan man känna ett visst behov av sådana här bakdörrar som, eventuellt, herr Johansson öppnar med sin medvetna och insisterande oklarhet.
Herr talman! Så länge vi inte har förbjudit kärnkraft i vårt eget land, finns det naturligtvis möjligheter att exportera kärnkraft och kärnkraftskomponenter inom de ramar som vi av bl.a. icke-spridningsskäl har satt upp. Det vet herr Lidbom mycket väl, och det är detta som Nils Åsling har avsett. Om vi sedan skall gå in på en debatt här, kan jag naturligtvis ur både propositionen och förarbetena till villkorslagen citera vad som sägs i olika avseenden. Det finns ingenting i villkorslagen som tyder på att kravet på helt säker slutlig förvaring skulle vara begränsat till fall av förvaring i Sverige. Inte heller finns det i propositionen eller i utskottsbetänkandet något som tyder på detta. Tvärtom så påträffar man i propositionen uttalanden, som jag varit med om att formulera — vilket Carl Lidbom mycket riktigt påpekat — som visar att man sett förvaringsproblemen i ett globalt och inte i ett nationellt perspektiv. Men det hindrar inte att jag naturligtvis formulerar mitt svar principiellt, eftersom vi ändå har tillståndsansökningar enligt villkorslagen aktuella.

Herr talman! Statsministern och energiministern har vid upprepade tillfällen i många sammanhang sagt att det inte finns någon teknik i sinnevärlden, varken i Sverige, Amerika eller någon annanstans, som håller måttet när det gäller att ta hand om avfallet och den slutliga förvaringen av avfallet från kärnkraftsreaktorer. Vi ser inte någon sådan teknik i sikte över huvud taget och kan därför inte begripa hur det skulle gå till att lösa det problemet. Detta har varit statsministerns och energiministerns utgångspunkt när de har sagt att innan denna teknik är uppfunnen och finns någonstans i sinnevärlden, så går det inte att i Sverige starta en enda reaktor — enligt den villkorslag som ni har stiftat. Är detta riktigt? Skall villkorslagen tolkas på detta kategoriska sätt? Om jag får ett klart och enkelt ja på den frågan, är problemet helt och hållet klarlagt. Eller är tanken i stället den att bara det inte gäller förvaring i Sverige så kan man strunta i att pröva om tekniken duger, då behöver man inte se så allvarligt på problemet, för i så fall kommer eventuella olyckor inte att drabba svenska medborgare och därför kan vi se litet mer praktiskt på saken och dämpa oss?
Herr talman! Låt mig bara upprepa vad jag har sagt: Det är regeringen som vid tillämpningen av villkorslagen tolkar densamma — inte enskilda statsråd.

Herr talman! Alf Lövenborg har frågat statsministern dels om regeringen är medveten om att oljan är en ändlig naturtillgång och att en frigörelse från oljeberoendet så snart som möjligt är en nödvändighet, dels om regeringen under några omständigheter — och i så fall när — kan övergå till att genomföra det energiprogram som 1975 års riksdagsbeslut innebar, nämligen en planmässig utbyggnad av de 13 beslutade reaktorerna. Interpellationen har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Birgitta Dahl har frågat mig när de besked om framtiden för Forsmark 3 och de anställda där som utlovats i kompletteringspropositionen kommer att lämnas. e Jag besvarar båda interpellationerna i ett sammanhang. På Alf Lövenborgs första fråga kan jag svara ett obetingat ja. Regeringen är starkt medveten om de problem som förestår när det gäller försörjningen med ofja. Vi har att räkna med att oljan snart — kanske inom några decennier — inte kommer att kunna användas som råvara för energiproduktion. I första hand industriländerna måste således bereda sig på en genomgripande omställning i fråga om försörjningen med energi. Inte minst gäller detta oss här i Sverige som i dag är beroende av importerad olja för mer än 70 96 av vår försörjning. Frågan är då hur energipolitiken skall utformas för att vi skall kunna möta de svårigheter som kan förutses. Jag skall inte gå närmare in på denna fråga nu. Låt mig bara säga att jag för egen del anser att hushållningen är det primära i energipolitiken och att de åtgärder som sätts in från statsmakternas sida på detta område i första hand bör inriktas på att minska förbrukningen av olja. Vad sedan gäller Alf Lövenborgs andra fråga — genomförandet av 1975 års kärnkraftprogram — vill jag hänvisa till regeringsförklaringen den 8 oktober 1976, lagen om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m.m. — dvs. den s.k. villkorslagen — som riksdagen antog i våras och till energikommissionens direktiv. Regeringens inställning är entydig. En satsning på kärnkraft kan inte ske om inte riskerna med hanteringen av det använda bränslet och det högaktiva avfallet kan bemästras på betryggande sätt. Innebörden härav har preciserats i villkorslagen. Om det visar sig att de problem och de risker som är förenade med kärnkraften inte kan bemästras måste kärnkraften avvecklas. På vilket sätt det skall ske och vilka åtgärder som behöver sättas in för att bortfallet av kärnkraft skall kunna ersättas hör till de uppgifter som energikommissionen arbetar med och skall redovisa konkreta förslag om. Redan av direktiven framgår vilket tidsperspektiv som skall vara riktpunkt för kommittén. Dess arbete skall vara slutredovisat senast den 1 juli nästa år. Regeringen är vidare angelägen om att handlingsfriheten på kärnkraftsområdet bibehålls i avvaktan på 1978 års energipolitiska beslut. Att binda resurser i kärnkraftsblocket Forsmark 3 enligt den ursprungliga tidsplanen vore att föregripa dessa beslut. Med hänsyn härtill anmälde jag i årets kompletteringsproposition (prop. 1976/77:150 bil. 7) att jag avsåg att föreslå regeringen att ge statens vattenfallsverk i uppdrag att förhandla med Mellansvensk Kraftgrupp AB om en sådan ändring av planeringen för kärnkraftsblocket Forsmark 3 att handlingsfrihet föreligger att avbryta eller fullfölja projektet efter ett energipolitiskt beslut av riksdagen hösten 1978. I uppdraget skulle också ingå en kartläggning av konsekvenserna i olika avseenden av en sådan ändring i planeringen. Jag är därmed inne på Birgitta Dahls fråga. Uppdraget beträffande Forsmark lämnades till vattenfallsverket i början av juli. Innehållet i och avsikten med uppdraget hade dessförinnan redovisats för de berörda personalorganisationerna i överensstämmelse med bestämmelserna om informationsoch förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet. Vattenfallsverket har numera slutfört sitt uppdrag. Resultatet av kartläggningsoch förhandlingsarbetet överlämnades till regeringen den 2 november. Ärendet bereds nu inom regeringskansliet. Regeringens ställningstagande bör kunna redovisas före årsskiftet.

Herr talman! Jag ställde två frågor och måste som etiketten bjuder mig tacka för svaren. Men självfallet är jag inte nöjd med dessa svar. T. o. m. när statsrådet Johansson svarar ett ”obetingat ja”, som det heter i interpellationssvarets text, på min första fråga gör han det med ett tillägg, som snarare borde ha motiverat ett ”obetingat nej” som svar. ”Vi har att räkna med att oljan snart — kanske inom några decennier —- inte kommer att användas som råvara för energiproduktion”, säger den minister som ironiskt nog har beteckningen energiminister. Men det är, Olof Johansson, inte fråga om några decennier. Det är fråga om några år. En ansvarsfull regering borde inte dröja ett enda ögonblick mer med att lansera en energipolitik som skulle innebära Sveriges snabba marsch ut ur oljeberoendet — eller rättare sagt beroendet av importerad olja. Oljan kommer mycket snart att sina, och vad gör vi då för att värma upp bostäder och arbetsplatser och hålla i gång de många industrier som har kunnat drivas tack vare tillgången på billig olja för kraftproduktionen? Sedan min interpellation trycktes i snabbprotokollet den 4 oktober har det kommit en del nytt material som ytterligare bekräftar hur oerhört alarmerande situationen är. De 19 kapitalistiska staternas oljeklubb, som Sverige tyvärr är medlem av, sammanträdde i Paris den 5-6 oktober och tecknade en dyster bild av läget. Man kom överens om att begränsa sin sammanlagda oljeimport till 28 miljoner fat om dagen år 1985. Redan detta är ju ett astronomiskt tal — 28 miljoner fat, dvs. 43-44 miljoner hektoliter om dagen. Men denna överenskommelse betyder naturligtvis noll och intet, så länge de s.k. fria marknadskrafternas spel får fortsätta ohämmat. Den rovdrift på olja som de multinationella företagen bedrivit har naturligtvis varit den främsta orsaken till att en bristsituation nu står skrämmande nära i tiden. Och denna rovdrift kommer att fortsätta.

Tvärtom tyder allting på att USA:s oljeimport kommer att öka kraftigt. Den inhemska produktionen av olja låg 1976 i USA ännu något över den importerade mängden. Men ökningen av oljekonsumtionen i förening med den beräknade minskningen av oljeutvinningen inom landets gränser kan väntas leda till att USA:s importbehov blir större och större. Eftersom Birgitta Dahl har ordet omedelbart efter mig skall jag inte nu gå in på den globala betydelsen av den mycket nära förestående oljekrisen. Jag förutsätter att hon kommer att beröra denna viktiga fråga. Det mesta som Birgitta Dahl anförde i sitt stora tal om energipolitik för framtiden vid socialdemokraternas storrådslag den 8 oktober och i en artikel, ”U-landsvänlig energipolitik”, i Dagens Nyheter den 20 oktober kan jag oreserverat skriva under på. Det överensstämmer med de synpunkter vi kommunister anlagt på energifrågan sedan 1940-talet, då frågan om kärnkraftens utnyttjande för fredligt bruk först kom på dagordningen. De överensstämmer med arbetarpartiet kommunisternas uttalande när den borgerliga regeringen började sätta stopp för Forsmark. På en punkt har naturligtvis socialdemokraterna och vi olika åsikter. Det gäller utbyggnaden av vattenkraften. Vi menar ju att de ännu orörda älvarna bör sparas. Vi anser att mera effekt kan utvinnas i alla de älvar som redan har exploaterats. Att det pågår ansträngningar i det syftet betraktar jag som positivt. Många av anläggningarna för vattenkraft behöver moderniseras. Det kan bli en betydande konstruktiv sysselsättning, om denna modernisering genomförs. Och det kommer att betyda ett mycket bättre utnyttjande av den oerhört värdefulla kraftresurs som den svenska vattenkraften utgör. Men varken denna omoch utbyggnad av vattenkraften eller en utveckling av de s.k. alternativa energikällorna, dvs. sol och vind, kan kompensera mer än en mycket liten del av bortfallet av oljan för värmeoch kraftproduktion. Sverige är dock ett land i norr med ett mycket hårt klimat. Det går åt mycket lyse. Och det går åt exceptionellt mycket värme. Inte minst förbrukar statens järnvägar, med den utbredning som kommunikationsnätet måste ha i förhållande till den glesa befolkningen, mycket elektrisk energi. För att hushålla med energi behöver man också ha någon energi att hushålla med, herr Johansson. Innan fusionskraften blir en realitet och ger oss outtömliga energiresurser finns det i praktiken bara fyra energikällor att ta till för ett högt industrialiserat land som vårt: vattenkraft, olja, kol och uran. Oljeparentesen är i det närmaste slut. Sveriges vattenkraft är i stort sett utbyggd. En årlig import av många miljoner ton kol skulle med all rätt betecknas som rena rama galenskapen, inte bara av de verklighetsfrämmande s.k. miljövänner som i grunden liknar maskinkrossarna i den industriella revolutionens början. Då återstår bara kärnkraften. Jag vill erinra om att alla partier i Sveriges riksdag var eniga om det svenska kärnkraftsprogrammet så sent som vid allmänna motionstidens utgång i januari 1973. Ett parti, vpk, uttryckte t.o.m. otålighet beträffande takten i programmets genomförande. I en partimotion, nr 1471, undertecknad av bl.a. dåvarande partiordföranden och nuvarande partiordföranden, sades från vpk-gruppens sida: ”Till de erkända energipolitiska problemen hör konsekvenserna av knappheten på olja och de väntade stegringarna av oljepriset. Detta accentuerar behovet av att avancera inom bl.a. kärnkrafttekniken.” Det var kloka ord som det fanns all anledning att skriva under på —- det kan man alltjämt göra — eftersom absolut ingenting har inträffat som från vetenskaplig, teknisk eller ekonomisk synpunkt skulle motivera en annan ståndpunkt i dag. Tvärtom ligger oljekrisen mycket närmare i tiden än man då kunde räkna med. I Sverige har vi den gynnsamma situationen att väsentliga delar av energiproduktionen är i samhällets ägo, Vattenfalls och kommunernas. Som kommunister ställer vi det självklara kravet att hela energisektorn, utom den kooperativa, skall vara samhällsägd. Det går inte att hushålla med energi, och det går inte att planmässigt styra produktionen av energi, så länge viktiga sektorer är kvar i de multinationella monopolens händer. Vi utgår från det faktum att energiförsörjningen måste planeras på lång sikt. Det tar ett tjugotal år att bygga upp en produktionsapparat för andra förhållanden än dem som gällt under den billiga oljans epok. Redan i dagens läge är det orimligt, även från ekonomisk synpunkt, att använda en ovärderlig råvara som olja för uppvärmning och kraftproduktion. Till skillnad från oljan kan uranet inte användas för annat än kraftproduktion. Sverige har nästan unika förutsättningar. Sverige är ett av de fem länder i världen som inom sitt lands gränser kan utveckla hela kärnkraftscykeln, från uranbrytningen till avfallets slutliga deponering. Alla leden i denna viktiga industri ligger eller skulle kunna ligga inom den offentliga företagssektorn. De svenska alunskiffrarna innehåller förmodligen världens största uranfyndigheter. De brytvärda tillgångarna av alunskiffer — i Billingenområdet , i Skåne, på Öland, i Östergötland och i hela östra fjällområdet från Dalarna till Norrbotten — uppskattas till 50 miljarder ton. Alla dessa fyndigheter kan förmodligen inte brytas även om de är brytvärda. Men en fortsatt prospektering kan med stor sannolikhet leda till upptäckten av andra alunskifferdepåer som är så belägna att inga andra värden kommer i kläm vid en exploatering. Utom uran innehåller den svenska alunskiffern över 10 96 kolföreningar, vilka bl.a. kan användas för oljeproduktion och produktion av metanol, som i vissa proportioner kan ersätta bensin. Här finns alltså alla förutsättningar för att ersätta den olja som annars måste importeras för den kemiska industrin. Uranskiffern innehåller också mycket värdefulla metaller som vanadin, molybden, nickel och kobolt. En betydande del av restprodukterna uppges av experterna kunna användas för produktion av konstgödsel. Sverige har vidare en högt utvecklad reaktorindustri och kompletterande industrier såsom turbintillverkning. Vi har en kärnfysisk forskning med långa traditioner och ett stort antal Kärnfysiker. Vi har tekniker och yrkeskunniga arbetare med hög kompetens och stora praktiska erfarenheter. Nu har energiministern, bl.a. genom ett interpellationssvar den 21 oktober, ställt till med oro på Asea-Atom, som enligt det konsortialavtal som riksdagen 1968 godkände för perioden 1969-1979 skall "”bedriva utveckling, konstruktion och marknadsföring av kärnreaktoranläggningar, baserade på termiska reaktorer och komponenter till dem inkl. tillverkning av speciella kärnreaktorkomponenter samt utveckling, konstruktion, tillverkning och marknadsföring av kärnreaktorbränsle ävensom försäljning av kompletterande tjänster sammanhängande med sådant bränsle”. ”Situationen är inte längre densamma. Marknaden för kärnkraftverk har hårdnat. Utbyggnadsplanerna har de senaste åren successivt skurits ned kraftigt i de flesta länder.” Detta är en falsk beskrivning av verkligheten. I Sovjetunionen och de övriga SEV länderna fullföljer man planmässigt det stora gemensamma utvecklingsprogram som man undertecknade i juli 1971. Det innefattar bl.a. en kraftig utbyggnad av kärnkraften i Sovjetunionen, Polen, Ungern, DDR etc. Numera har som bekant också Cuba ett kärnkraftsprogram. I min interpellation refererade jag utförligt LO:s och TCO:s gemensamma skrivelse till regeringen, som publicerades i sin helhet i TCO Tidningen nr 16 i år. Jag skall inte i den här omgången upprepa den detaljredogörelse som där gjordes för de kostnader och skador som den borgerliga regeringen på ett år har åstadkommit på energiområdet. Jag vill helt kort deklarera på nytt att arbetarpartiet kommunisterna ställer sig bakom kravet att de 13 beslutade reaktorerna byggs utan ytterligare käppar i hjulen. Vi kommunister var här — liksom i andra länder — de första att yrka på kärnkraftens utveckling för fredligt bruk. Vi står fast vid denna ståndpunkt. Vi har också alltid mycket energiskt krävt att hela energisektorn och malmtillgångarna skall vara förstatligade i sin helhet. Efter den här dystra treårsperioden kommer naturligtvis kärnkraften åter att utvecklas planmässigt. Men det finns en mycket stor fara för att de fantastiska rikedomar som alunskiffern innehåller blir exploaterade av storfinansen. Det avtal som Boliden och LKAB undertecknade den 19 oktober om samarbete på alunskifferområdet och det nybildade bolag som därigenom kom till stånd för forskning och brytning av alunskiffer vänder vi oss emot. Vi tror att det bland arbetare och tjänstemän i Sverige finns ett mycket starkt gehör för vårt krav att hela denna sektor förbehålls det statliga LKAB eller att ett särskilt helstatligt bolag bildas för detta ändamål. Mycket tyder på att alunskiffern kan bli grunden för det mest vinstgivande företag Sverige någonsin haft. Om man skall kunna kraftigt reducera skattebördan på det arbetande folket, räcker det inte med en omfördelning av skatterna. Det krävs också att storfinansen berövas sin ekonomiska makt och att de monopolföretag som ger de stora profiterna i stället öser dessa profiter i statskassan. Alunskiffern kan bli en guldgruva utan tidigare motstycke. Arbetarrörelsen i vårt land har, tror jag, nu en historisk chans att genom en stor och enig kampanj hindra storfinansen från att exploatera alunskiffern. Också från miljöoch arbetarskyddssynpunkt är det nödvändigt att verksamheten blir statlig och ställd under demokratisk kontroll. Den virriga parodi på energipolitik som den nuvarande regeringen bedriver håller på att få katastrofala konsekvenser för Sverige. Det är, som jag ser det, en ytterst aktuell och viktig uppgift att mobilisera hela det arbetande folket mot denna politik för ett konstruktivt alternativ — ett alternativ som är byggt på moderna vetenskapliga och tekniska grundsatser, inte på småborgerliga fördomar och tillfälliga högröstade opinioner.

Herr talman! Energiministern, som har valt att lämna ett mycket kortfattat och i sak innehållslöst svar på de frågor som har ställts till honom, får finna sig i att även jag kommer att ta tid på mig i mitt inlägg. Den första dagen av den här riksdagssessionen krävde jag i en interpellation till energiministern ett snabbt besked om framtiden för Forsmark 3 och de anställda där, under hänvisning bl.a. till det löfte om ett sådant besked under hösten 1977 som energiministern gav i kompletteringspropositionen i våras. Jag framställde min interpellation som representant för det socialdemokratiska partiet. Energifrågan är dock en av politikens huvudfrågor, alldeles oberoende av det kaos som f.n. råder på området: Varje land måste i dag driva en ansvarsfull och framsynt energipolitik, både för att garantera sin egen framtid och för att bidra till den globala energiförsörjningen i den internationella solidaritetens tecken. Jag framställde den också som ledamot av energikommissionen. Svaret på frågan har stor betydelse för vårt arbete. Vad som händer — och inte händer — med energipolitiken på kort sikt får naturligtvis stora konsekvenser för möjligheten att bedriva en långsiktigt förnuftig politik. Jag framställde också interpellationen — det är inte minst viktigt — som representant för Uppsala län i riksdagen, det län där de anställda i Forsmark bor och där Östhammars kommun ligger, ett län som i dag har mycket stora problem med sysselsättningen även av andra skäl. Men det finns många andra som också — ibland från helt andra utgångspunkter — är angelägna om att få besked och ställningstaganden från regeringen. Många av dem som tillhör de regeringsbildande partierna hör uppenbarligen dit. I går kunde vi i regeringsorganet Svenska Dagbladet i en ledare med rubriken ”Nu får det vara nog!” ta del av en av de mest magnifika utskällningar av regeringens velande i energipolitiken som jag över huvud taget har läst. De flesta borgerliga tidningar har under lång tid innehållit ledare med i sak samma innehåll, om än i något mer ”moderata” ordalag. Ett exempel på det är Upsala Nya Tidning i dag. Naturligtvis har Centerns ungdomsförbund och andra motståndare till kärnkraften på goda grunder också krävt besked. Det finns i dag liksom tidigare två handlingslinjer när det gäller kärnkraftens roll i energiförsörjningen som är hedervärda och som har anhängare i Sverige. Den första representeras av motståndare till kärnkraften, de som anser att kärnkraften utgör en så stor fara för nuvarande och kommande generationer att vi inte kan använda den och som kräver en omedelbar avveckling. Vi respekterar dem. Vi socialdemokrater i energikommissionen har självfallet medverkat till att två avvecklingsplaner där skall utarbetas. Jag kan mot den bakgrunden inte förstå vad statsminister Fäll din menade när han, dagen efter det att ett sådant beslut under vår medverkan hade fattats i kommissionen, i debatten med Olof Palme insinuerade att vi på något sätt skulle motarbeta framtagandet av avvecklingsplaner.

Bakom den senare linjen stod 1975 i riksdagen en bred majoritet och i förra årets val tre fjärdedelar av väljarna. Det finns däremot ingen politisk meningsriktning eller annan kraft värd att ta hänsyn till i detta samhälle som menar att vi skall utnyttja kärnkraften även om säkerhetsproblemen inte kan bemästras. Det finns heller ingen som vill ha det taktikspel som regeringen nu bedriver i stället för att med ansvar bedriva en konsekvent energipolitik. För varje vecka som går ökar också människors oro och misstro liksom de negativa effekterna på ekonomin, sysselsättningen, säkerheten och det internationella oberoendet lika väl som möjligheterna att föra en långsiktigt förnuftig energipolitik minskar när regeringen inte klarar att lösa dagens energiproblem. Det är självklart, och det borde det vara också för energiministern, att detta inte kan fortsätta längre. Vi har, herr talman, under det år som har gått efter regeringsskiftet passerat många data då alla som på olika sätt berörs av regeringens handlande oroligt har väntat besked. Men varje sådant datum har passerats utan att deras oro har stillats. För många enskilda människor har situationen därför nu blivit desperat. Det gäller de anställda i Forsmark, i Asea-Atom, i STAL-LAVAL, i Uddcomb, i Vattenfall. En rad kommuner, länsorgan och företagsledningar upplever på samma sätt situationen som desperat. De kan inte planera för morgondagen. De tvingas att avskeda anställda som de om något år kan behöva igen för den händelse inte hela deras organisation med allt vad den innebär av tekniskt kunnande och stabilitet har slagits sönder. Om regeringen låter detta inträffa har en mycket viktig faktor för handlingsfriheten i framtiden spelats bort. Detsamma gäller naturligtvis om den nuvarande miljardrullningen får fortsätta i en tid då vi ändå har så stora ekonomiska problem och sysselsättningsproblem. Handlingsfriheten kan inte öka när resurserna minskar. Av den utredning som Vattenfall presenterade — och som energiministern inte fann anledning att med ett ord kommentera — om följderna av en avveckling eller försening med två år framgår att bara förseningsalternativet kostar 1,3 miljarder kronor inkl. kostnaderna för alternativ energiproduktion. Då har man inte räknat in kostnader för ersättning till kommuner och anställda. Det är, herr talman, mer än vad varven har begärt för att klara den katastrofsituation som de nu befinner sig i. Det är nästan lika mycket som regringens satsning på handelsstålet eller specialstålet sägs bli. Om vi dessutom får ytterligare förseningar av andra aggregat leder det till ytterligare miljardkostnader — för att inte tala om vad de ekonomiska följderna blir av en avveckling. Det vore en sak om Thorbjörn Fälldin och Olof Johansson skulle gå in för avveckling eller om de, i fåfängt hopp om att ett under skall inträffa som räddar dem ur den situation som de själva har försatt sig i, vill föra en sådan politik som den nuvarande. Det kan man förstå som ett uttryck för den desperation som de måste känna. Men hur kan sysselsättningsministern Per Ahlmark, industriministern Nils Åsling, ekonomiministern Gösta Bohman eller budgetministern Ingemar Mundebo medverka till allt detta? Jag kan försäkra att vanliga medborgare inte begriper det. Låt mig citera Upsala Nya Tidnings ledare i dag: ”Regeringen borde skona medborgarna från en sådan kostnadskarusell. Sverige har i dag nog med ekonomiska problem ändå. —-—-- Beslut måste fattas och då duger det inte för folkpartiet och moderaterna att vara för mjuka mot centern. -—-—- Och folkpartiet och moderaterna får under inga förhållanden falla undan för en politiker med så diffusa begrepp om energipolitikens samband med dagens sysselsättningsproblem. --- Herr talman! Mot denna bakgrund hade jag väntat mig ett snabbt svar. Jag trodde att regeringen själv var angelägen om att ge besked. När svaret dröjde så tänkte jag att avsikten var att kunna redovisa ett ställningstagande grundat på Vattenfalls utredning. Men så var uppenbart inte fallet. Det svar som energiministern och regeringen nu lämnat är en skandal. Det innebär att regeringen kanske kommer att ta ställning före årsskiftet, men säkert är det inte. Jag kan, herr talman, inte ens formellt uttala det traditionella tacket för svaret på interpellationen till statsrådet. Det må vara att Olof Johansson och regeringen finner det naturligt att visa en sådan överlägsenhet och nonchalans mot mig som socialdemokratisk ledamot av den här kammaren. Det rör mig i så fall inte i ryggen. Men jag och mitt parti kan inte acceptera att de människor, de kommuner och de företag som är direkt beroende av regeringens besked behandlas på det här sättet. Vi har många gånger haft anledning att fundera över huruvida det är okunnighet om eller okänslighet inför medmänniskors situation som ligger bakom det sätt varpå regeringen har valt att behandla dem som berörs av besluten. Inte minst gäller detta de anställda vid Forsmark som har utvalts till att fungera som statister i det skådespel som regeringen bedriver till priset av deras trygghet och yrkesstolthet. Ni tycks inte ens förstå hur oroliga och hur kränkta i sitt innersta de är. Jag kommer för min del, Olof Johansson, aldrig att glömma ditt svar i TV på frågan om varför regeringen i villkorspropositionen sade ifrån att det inte kunde bli fråga om ersättning till de anställda. Du sade så här: Ja, men anläggningsarbetare är ju vana vid att byta jobb. De vet att när ett jobb tar slut så är det bara att packa ihop och flytta. Det svaret visar att du inte vet eller ens tycks bry dig om vilka de är som jobbar vid Forsmark och hur de upplever sin situation och den behandling de utsätts för. Och hur skulle du kunna veta det, du som inte har brytt dig om att resa dit och se hur situationen är, trots de många inbjudningar — ja, t.o.m. krav — du fått att komma dit? Nu vill jag be dig lyssna noga på vad jag har att berätta för dig, för det som jag nu tänker säga är inte bara ett uttryck för min vilja att politiskt bekämpa dig och ditt parti och det som ni står för, utan jag försöker faktiskt vädja till ditt förnuft och din känsla av ansvar inför människor som är beroende av ditt handlande. Vilka är de som jobbar vid Forsmark? Ja, det är för det första anläggningsarbetare från andra delar av landet. De är stolta över sina jobb. De har ett stort kunnande och en stor ansvarskänsla. Men de har inte valt jobben därför att de tycker om att flytta. Tvärtom hör det till förbannelsen i deras jobb. Många av dem kommer från avflyttningsbygder och glesbygder i Norrland, där det över huvud taget inte finns något val för dem. De har lidit av flyttningar i hela sitt liv. Många av dem såg en möjlighet att nu låta sina barn få bo på ett ställe flera år i rad och få gå i skolan i lugn och ro. De är förtvivlade över att de återigen kanske måste börja ”flytta sönder” sina barn, som de säger. Väldigt många är medelålders och äldre som sett fram emot att få slå sig ned någonstans där de också kan bo som pensionerade, och de är också förtvivlade över att deras planer har slagits sönder igen. För det andra är det ortsbor. Det är byggnadsarbetare som förr om åren hade stadigt jobb bara några månader. Det är bönder och fiskare —- många är partivänner till dig — som har fått ett stadigt jobb, vilket har gjort att de har kunnat behålla sitt lilla jordbruk. Det är ungdomar från orten som tidigare såg framför sig att de skulle tvingas flytta från sin hembygd, som var väldigt glada över att de skulle få bo kvar och som satsade på att bosätta sig där med sin familj. Vart skall de åka nu? Ja, jag kan tala om för dig, om du inte vet det, att det inte finns jobb på 20 mils avstånd. Vi är ett län med problem. Hans Alsén kommer att behandla det i en interpellationsdebatt senare i dag, och jag skall därför inte gå in i detalj på detta. Vi är hårt drabbade av strukturproblemen i samhället, av stålkrisen vid våra bruk. Uppsala kommun, med mer än hälften av länets invånare, har en 10-procentig industrisysselsättning. Vi har bostadsbrist, men den borgerliga majoriteten under centerpartiets ledning klarar inte planfrågorna för att få i gång bostadsbyggandet, och byggnadsjobbarna kan inte åka dit för att bygga bostäder eller daghem. Och vart skall de då åka utanför länet? Skall de kanske åka till Horndal och Hofors eller Norrtälje —- eller har du något annat att föreslå? Då invänder du säkert: Vi håller på att arbeta fram en alternativ plan med hjälp av den s.k. statssekreterargruppen. Ja, jag har studerat vad som kommit från den. Och jag har diskuterat den med både de fackliga och de kommunala representanterna. De projekt som hittills redovisats ingår i den långsiktiga plan som kommunen och länet tidigare hade. En rad projekt är sådana som Östhammars kommun arbetade med i det dubbla syftet att dels få en mjuk övergång sedan kraftverksbygget var avslutat, dels möjliggöra en långsiktig expansion i kommunen för att rädda den ifrån den död som eljest hotar. Den här utbyggnaden skulle finansieras med den bättre kommunala ekonomi som skulle bli följden av kraftverksbygget. Vi som har sett regionen och kommunen under de senaste 15 åren vet vad kraftverksbygget fram till regeringsskiftet innebar. Det gav t.ex. en möjlighet för människor att bo kvar, ett ökat bostadsbyggande, ett bättre skatteunderlag, en möjlighet att behålla servicenäringarna och bygga ut den kommunala servicen. Och vi ser vad redan den nuvarande situationen fört med sig och vad en eventuell avveckling kan leda till. Kommunen står i dag inför enorma problem. Den har ersättningsanspråk gentemot staten för redan gjorda investeringar i t.ex. skolor, bostäder och daghem. Den kan inte klara nya, tidigarelagda investeringar på egen hand i dagens läge — flera år tidigare än beräknat och utan den förbättrade kommunalekonomiska situation som ett fullföljande av kraftverksbygget skulle leda till. Dessutom hinner inte planerna fram i tid till januari, då jobben behövs. Men tydligen är det just detta som statssekreterargruppens planer går ut på. Det har nämligen kommit ut att det inte blir fråga om statsbidrag med mer än de vanliga 33 procenten. Då kan jag hälsa att detta är fullkomligt orealistiskt — skall det bli möjligt att göra någonting alls måste staten gå in och täcka 80-90 926 av kostnaderna i dagens läge, ersätta redan gjorda investeringar och ge ersättning till de anställda. Hur tror du, Olof Johansson, att de anställda upplever sin dagliga arbetssituation i det här läget? Ja, deras trygghet är hotad och därför oroas de ständigt. De känner sig som om ingen bryr sig om deras arbete och uppskattar deras arbetsinsats. De känner sig behandlade som parias — som om de sysslade med någonting skamligt. Dessa arbetare, tekniker och tjänstemän, som håller på med en verksamhet som är så enormt betydelsefull inte minst från säkerhetssynpunkt, behöver i stället känna att de har hela samhällets stöd bakom sig i sitt arbete. Men de vet inte ens om deras arbete kommer att leda till någonting av praktisk nytta. När jag senast var där pågick på ettan ytterst noggranna och från säkerhetssynpunkt känsliga förberedelser för laddningen och på tvåan ytterst betydelsefulla — inte minst från säkerhetssynpunkt - moment av gjutningen. Och på trean hade vi sprängarlaget som inte visste vad de skulle göra nästa vecka och som fortfarande inte fått besked om det. Hur tror du att en sådan här situation påverkar kvaliteten och säkerheten i kraftverksbygget? Det är frågor som de anställda, som känner mycket stort ansvar inför sin arbetsuppgift, själva ställer. Och hur reagerar de? Ja, de som kan söker sig därifrån, fortast möjligt. Och vilka tror du det är som först söker sig därifrån och får jobb någon annanstans? Det är svårt att i dag exakt ange antalet personer som har flyttat eller kommer att flytta inom ett år. I dag på förmiddagen fick jag ifrån arbetsförmedlingen de senaste siffrorna för området: 393 arbetare och 22 arbetsledare är varslade. Den frivilliga avgången är hittills 134 sedan juni. Därtill kommer personalminskningar bland dem som arbetar hos berörda underleverantörer och entreprenörer. Hur tror du att det förhållandet att så många människor försvinner påverkar handlingsfriheten inför framtiden? Det verkar som om varken du eller regeringen i övrigt är intresserad av att ta reda på fakta om situationen. Vi kan inte förstå att vare sig du eller någon annan regeringsledamot, trots att ni fått så många inbjudningar, inte har visat så mycket intresse att ni besökt Forsmark. Vid mitt senaste besök där fick jag i särskilt uppdrag att upprepa kravet på att du besöker Forsmark för att sätta dig in i frågorna ordentligt och för att öppet och ärligt resonera med dem som arbetar där. De förväntar sig att du kommer. Hur går det med Vattenfall i den här situationen? Vi känner alla till den sammanlagda effekten av att kärnkraftsoch vattenkraftsutbyggnaden nu är på mycket kraftig nedgång och att Vattenfall inte får besked i frågan. Det krävs nu snabba beslut. Vattenfall begär i sin skrivelse till regeringen pengar som behövs för att man över huvud taget skall kunna fortsätta verksamheten under detta kalenderår. Vattenfall behöver också få bli entreprenör för de ersättningsjobb som sätts in vid en eventuell försening, så att man kan hålla kvar sitt folk i organisationen. Vattenfall kan inte vänta längre på besked, om man inför den framtida energipolitiken skall kunna hålla kvar en sådan organisation som är förenlig med handlingsfrihetskravet. Att inte tillgodose Vattenfalls krav i detta avseende vore, Olof Johansson, ytterst betänkligt. Vi behöver nämligen en förstärkt organisation — jag upprepar: en förstärkt organisation — för att under samhällets ledning kunna bedriva den forskning och utveckling och den produktion och distribution av energi som en långsiktig energipolitik kräver, inte minst när det gäller utvecklingen av de nya energikällorna. Det skall inte få bli ett privat geschäft. Självfallet måste vi därtill, om vi skall bevara vår handlingsfrihet, vara rädda om det tekniska kunnande som finns inom den övriga industrin, och vi måste satsa på forskning. Vi måste också sträva efter en så säker och billig energiförsörjning som möjligt. Att understryka det kravet innebär inte att man talar emot utvecklingen av de nya energikällorna —- de är självfallet dyra i utvecklingsskedet. Men det är ett skäl mot att, som du förefaller göra, utesluta användningen av kända, säkra och billiga energikällor, ett skäl mot att tillåta en onödig fördyring av energiproduktionen och ett skäl mot att använda marknadskrafterna som styrmedel när det gäller hushållningen. Det sistnämnda skälet sammanhänger också nära med det faktum att om vi skall få människorna med oss, så måste bördorna i samband med de uppoffringar som skall göras i den framtida energipolitiken fördelas rättvist. Regeringen, och särskilt centern, tycks mena att den nuvarande bristen på politik i energifrågan och arrangemangen på byggarbetsplatsen i Forsmark har någonting med handlingsfrihet att göra. Men jag kan inte begripa på vilket sätt regeringens handlande kan medverka till att öka handlingsfriheten inför framtiden. Som jag ser det minskas tvärtom handlingsfriheten genom regeringens agerande, särskilt på lång sikt. Att arbeta för handlingsfrihet i energipolitiken innebär ett långsiktigt, tungt och svårt jobb. Jag håller med dem som säger — i det här fallet även dig — att det är som att vända på ett stort slagskepp. Att arbeta för handlingsfrihet i energipolitiken är att steg för steg minska de nuvarande låsningarna som inte minst oljeberoendet och det internationella beroendet medför, att steg för steg förbättra hushållningen och att steg för steg öka kunnandet om nya tekniker både när det gäller nu kända energikällor och nya. En sådan politik är icke förenlig med en energipolitik som är så virrig att vi inte klarar den kortsiktiga försörjningen. Vad regeringen nu åstadkommer är att man förslösar tid och väldiga resurser, såväl mänskliga som tekniska och ekonomiska, som borde användas för den långsiktiga politiken, på en fullständigt hopplös tvist om vad som nu skall göras på kort sikt, där det ju faktiskt finns ett gällande riksdagsbeslut. Jag befarar att regeringen genom det här handlandet riskerar att förslösa den viktigaste resursen av alla, nämligen människors förtroende och frivilliga medverkan. Jag är övertygad om att människor är beredda till uppoffringar och stora arbetsinsatser för att gemensamt lösa energifrågan, men inte om regeringen visar ansvarslöshet. Jag är mot denna bakgrund, herr talman, djupt besviken över att energiministern och regeringen också denna gång har valt att spela katt och råtta med alla berörda, och jag tänker inte lämna den här debatten utan att åtminstone ha gjort ytterligare ett försök att få besked på några punkter. Därför vill jag ställa några frågor till Olof Johansson. För det första. Tänker energiministern ge sig tid att på ort och ställe sätta sig in i problemen i Forsmark? För det andra. Är det regeringens avsikt att alla beslut om de aggregat som nu är i olika stadier av utbyggnad skall vila till 1978? För det tredje. Kommer regeringen att gå in med särskilda medel för att finansiera de projekt som måste tidigareläggas för att klara sysselsättningen i Östhammars kommun som följd av en eventuell försening av avvecklingen? För det fjärde. Är regeringen beredd till sådana åtgärder även i andra kommuner som berörs, t.ex. Finspång, Karlskrona, Västerås och Oskarshamn? För det femte. Ämnar regeringen kompensera Östhammars kommun och de anställda där för förluster? För det sjätte. Har regeringen ambitionen att lämna sådana besked och vidta sådana åtgärder att Vattenfalls organisation kan bibehållas intakt inför framtiden, t.ex. att bevilja de anslag som omedelbart behövs för bl.a. Forsmark, och att medverka till att Vattenfall får vara entreprenör för ersättningsarbeten? För det sjunde. Är regeringen angelägen om att vidmakthålla sysselsättning, tekniskt kunnande och konkurrenskraft i de berörda tillverkningsindustrierna? För det åttonde. Anser regeringen att de beslut som kanske fattas före årsskiftet — eller kanske inte — är tillräckliga för att uppnå dessa mål och för att vidmakthålla handlingsfriheten inför framtiden?

Herr talman! Efter det hårda ordval som Birgitta Dahl här använde, precis som i texten i hennes interpellation, finns det anledning att konstatera att viljan att föra en saklig debatt från socialdemokratiskt håll inte är särskilt djupt rotad.

Ni får bestämma er hur ni vill ha det, i varje fall med anklagelserna mot regeringen. Jag medger utan vidare att det är oerhört svårt att ställa om energipolitiken — att göra det på kort sikt och att göra det på ett sådant sätt att människor inte kommer i kläm. Det är därför vi inte har vidtagit den drastiska åtgärd som Birgitta Dahl ansåg skulle ha varit hedervärd och respektabel, alltså att omedelbart avbryta arbetena i Forsmark. Men det var en viss distans i tiden mellan de uttalanden som Birgitta Dahl här gjorde, och många uppfattade kanske inte den motsägelse som ligger i vad hon sade. Låt mig i alla fall här påpeka den. Det skulle alltså ha varit respektabelt att omedelbart avbryta arbetena i Forsmark, men det är värt tirader av anklagelser att fortsätta dem, låt vara under osäkerhet. Men nu är det så, Birgitta Dahl, att ni aldrig ställde som villkor att avfallsfrågorna skulle klaras upp. Där ligger den djupaste anklagelsen mot socialdemokratin. Och det är det som leder till problem. Menar Birgitta Dahl verkligen att vi dels skulle fortsätta att leva med den här tusenårsosäkerheten när det gäller avfallsfrågorna, dels omedelbart — på en vecka efter ett regimskifte här i landet — kräva att den berörda industrin och de berörda kraftföretagen skulle klara problemen? Kärnkraften har fått sin nådatid, och man har arbetat för fullt för att klara upp de problem som det tidigare aldrig krävdes att företagen skulle klara upp. Ingen visste egentligen under socialdemokratins regeringsperiod vem som skulle lösa problemen, om det var företagen eller samhället som skulle göra det — eller om de över huvud taget kan klaras upp. Men nu har kraven ställts och arbetet på att lösa problemen har äntligen kommit i gång. Den internationella debatten visar också att detta inte är en fråga enbart för Sverige. Om Birgitta Dahl är något mer intresserad av vad hennes partivänner runt om i världen diskuterar än av vad jag säger, så skall jag i korthet ge henne några upplysningar. Det är så, Birgitta Dahl, att den socialdemokratiska partiledningens agerande i Sverige markant skiljer sig från arbetarrörelsens i andra länder. I Österrike går socialdemokraterna med Bruno Kreisky i spetsen in för en villkorslag av svensk modell. Något kärnkraftverk får inte startas i Österrike förrän avfallsfrågorna är lösta. Socialisterna i Frankrike går emot den franska regeringens kärnkraftspolitik och kräver ett tvåårigt uppskov med utbyggnaden. I Nederländerna har regeringsförhandlarna — bland vilka återfinns socialdemokraten Joop den Uyl — aktualiserat en omprövning av frågan om utbyggnaden av kärnkraften till dess säkerhet föreligger om det framtida elbehovet och om förvaringen av radioaktivt avfall. Slutligen har socialdemokraterna i Schweiz vid sin partikongress 1976 krävt ett temporärt stopp för utbyggnaden av kärnkraft, och i Australien går Gough Whitlam t.o.m. emot uranbrytningen — och han gör det med nästan samma argument som vi använder här i Sverige angående kärnkraften. Jag har de exakta citaten här, om vi skall behöva ta fram dem. Detta är alltså inte bara en svensk diskussion om att ta ansvar för framtiden när det gäller kärnkraften. Nej, det är en fråga som har internationell räckvidd. Jag säger detta som en kommentar också till det Alf Lövenborg var inne på. I varje fall pågår det i hela västvärlden — i den mån den räknas i hans fall — en nedskärning av kärnkraftsplanerna. Och det är inga små nedskärningar! På ett par år har en halvering av kärnkraftsplanerna skett. Jag hade givetvis hoppats att i dag kunna lämna ett bestämt besked beträffande Forsmark 3, men tyvärr har Vattenfall kommit ungefär en månad för sent med sin rapport. I samband med MBL-förhandlingarna i juni detta år diskuterades just frågan om vad som kunde vara ”tillräcklig tid” för Vattenfalls utredningsuppdrag. Jag begärde att få besked om detta samtidigt med de fackliga organisationerna. De fackliga organisationerna var beredda att acceptera omkring den 1 oktober som slutdatum, och därmed accepterade också jag detta. Vattenfalls rapport har alltså kommit den 2 november i stället. Detta är det utredningsmaterial som vi behöver för att kunna ta ställning. Jag hade, mot den bakgrunden, naturligtvis önskat att vi hade haft det i rätt tid. Det var också bakgrunden till mitt uttalande i kompletteringspropositionen där jag sade att ett besked måste komma till hösten. Jag hoppas fortfarande att det skall vara möjligt att ge ett besked under det här året — trots förseningen. Det spelar väl inte så stor roll vad jag säger till Birgitta Dahl på det här området, för hon excellerar ju i att tala om vilket bristande förtroende hon har för min person och för regeringen — och det må hon göra. Jag skall därför inte svara på hennes åtta frågor. Det hade naturligtvis varit bättre att från början ställa frågorna i den interpellation som riktats till mig i stället för en enda fråga som just gällde tidpunkten när regeringen skulle lämna ett besked om Forsmark 3. Men jag kan försäkra Birgitta Dahl att jag inte har någonting emot att åka till Forsmark, inte ens för att träffa andre förbundsordföranden i Byggnads, som med sitt agerande hela tiden försökt jaga upp stämningen så gott han kunnat. Detta har jag också sagt för länge sedan. Statssekreterargruppen har varit i Forsmark och diskuterat med de fackliga organisationerna och jag har träffat kommunernas representanter. Gruppens arbete trodde jag att man upplevde som viktigt just när det gäller ersättningssysselsättning, men det är möjligt att jag har missbedömt situationen. Statssekreterargruppen hade i alla fall det intrycket att de fackliga organisationerna tyckte att det var bra att detta arbete hade kommit i gång. Så några ord till Alf Lövenborg. Jag var också med vid oljeklubbens diskussioner i Paris under den gångna månaden. Herr Lövenborg har tagit fel på siffrorna när det gäller oljeutvecklingen inom IEA-området. Det som beslutades i gruppmålet var, att man skulle öka konsumtionen av oljeprodukter från nu 22 miljoner fat olja per dag till 26 miljoner fat per dag, inte 28 som AIf Lövenborg sade. Detta är naturligtvis ett dåligt omen. Det innebär alltså att vi i den här gruppen, trots de väldigt svåra omställningsproblem som vi har framför oss, fortsätter att öka oljeförbrukningen. I den utvecklingen menar jag att Sverige inte skall hänga med.

Herr talman! Jag kan försäkra Olof Johansson att det finns ingenting som vi socialdemokrater och jag personligen upplever som viktigare än att det skulle vara möjligt att föra en saklig och konstruktiv debatt om energipolitiken i framtiden, inkl. säkerhetsfrågorna. Anledningen till att det blir så svårt, att tonen blir så hård, är bl.a. de fullständigt grundlösa beskyllningar som riktas mot oss att vi skulle försumma säkerhetsproblemen. Vi har inte föreslagit någon villkorslag därför att vi anser att det sättet att angripa säkerhetsfrågorna är felaktigt, och vi har stöd av en mycket massiv forskaropinion. Men vi granskade med största allvar, inte bara 1975 utan långt tidigare, energiförsörjningens säkerhetsfrågor. Vi hade, till skillnad från en lång rad andra länder, mycket stränga bestämmelser på det här området. Det var vi som tillsatte Aka-utredningen och energioch miljökommittén. Det var vi som satte i gång de forskningsprogram om olika energikällor, inkl. kärnkraftens säkerhetsproblem och de alternativa energikällorna, som nu börjar ge resultat som vi har nytta av inför framtiden. Det program som vi, på den socialdemokratiska regeringens initiativ, tog beslut om i riksdagen 1975 var ett föregångsprogram. På grundval av Aka-utredningens betänkande och remissvaren på det, tog vi ställning till avfallshanteringsfrågorna i den mening att vi sade att vi skall inte, på det sätt som villkorslagen föreskriver, forcera beslut som kan visa sig vara olämpliga från säkerhetssynpunkt. Vi sade också att vi inte skulle ta ställning till upparbetning och tvinga fram beslut om en slutlig hantering, utan vi skulle ge forskarna den tid de behöver för att skaffa oss ett bättre beslutsunderlag tills vi om 15-20 år kan ta ställning till den frågan, speciellt som det under tiden finns säkra metoder för mellan förvaring och då forskarna enhälligt anser att säkerhetsproblemen kan klaras. Vi har legat långt före andra länder i alla de här frågorna. Jag skulle vilja uppmana dig och dina partivänner att inte komma med den här typen av grova och lögnaktiga beskyllningar. Det gör inte så mycket om du, Olof Johansson, med dem sårar partiledningen, men det gör väldigt mycket om du med dem sårar alla de medlemmar i partiet som har deltagit i besluten. När det gäller mina anklagelser mot dig för att ni dels inte har avbrutit kärnkraftsverksamheten, dels fortsätter den så är de riktiga. Jag skulle kunna respektera en av de linjerna, men inte det som just nu händer, för det är ingendera. Sannolikt innebär det som händer en fortsatt utbyggnad av kärnkraften men med enormt ökade kostnader och sysselsättningsproblem. Det ni nu säger är i sak detsamma som vi har sagt hela tiden. Om avfallsfrågorna kan lösas skall vi ha kärnkraft, säger vi. Ni säger det motsatta — om avfallsfrågorna inte kan lösas skall vi inte ha kärnkraft. Ni säger detta i alltmer undanglidande ordalag. Om det är ett uttryck för att ni i själva verket också är på väg i riktning mot 1975 års beslut och ett fullföljande av det, då tycker jag det vore väldigt bra. Och då anser jag att ni skall sluta med det spegelfäkteri som ni nu bedriver och i stället delta i en konstruktiv diskussion om framtiden. Ingenting av den kunskap som nu kommer fram talar för att ni haft rätt, men alltmer kunskap talar för att 1975 års beslut och ett fullföljande i dess anda är den linje som Sverige kommer att följa när det gäller kärnkraften. Jag tycker det är dåligt av dig, Olof Johansson, att med krystade förklaringar glida undan svaren på mina frågor. Hade du en vilja att svara, skulle du kunna göra det också. Jag förutsätter verkligen att ni i regeringen redan har diskuterat de här frågorna. Men får jag tolka dig så långt, Olof Johansson, att du åtminstone nu är redo att själv resa till Forsmark och sätta dig in i frågorna? Du medgav ju avslutningsvis att du nu är tveksam, om det underlag som statssekreterargruppen hittills arbetat fram duger som beslutsunderlag i regeringen. Du skulle behöva tala direkt med de människor som finns i Forsmark och i kommunen. Jag har gjort det och jag kan försäkra dig att ett beslut t.ex. vad gäller finansieringen av ersättningsprojekten är fullständigt nödvändigt för att de över huvud taget skall komma till stånd. Då skulle du också inse att det är omöjligt att till januari nästa år, då det behövs, få fram t.ex. arbetet med bergrumsanläggningen som är det arbete som sprängarlaget, som i dag står utan arbete, skulle behöva.

Herr talman! Kärnkraften har fått sin nådatid, säger statsrådet Olof Johansson, men man måste fråga sig hur det då är med vårt lands oljeförsörjning. Vilken är nådatiden för denna? Energiministern korrigerar min siffra, men det ändrar ju ändå ingenting väsentligt i trenden. OPEC, de oljeproducerande ländernas samarbets organ, har under de senaste åren gång på gång varnat för konsekvenserna av en ökande oljekonsumtion. Om oljan, som hittills har sålts till ett lågt pris i förhållande till de utvecklade kapitalistiska ländernas exportpriser på maskiner och andra för u-länderna nödvändiga produkter, tar slut, varifrån skall dessa länder då hämta sina exportinkomster? Och den tar slut inom en tid som från historisk synpunkt ter sig som ett ögonblick. I Sverige måste vi självfallet ta med detta i bilden. Också inom SEV, de socialistiska ländernas samarbetsorganisation, har man gjort en liknande bedömning. Man säger där: ”Den billiga oljans era, då kolet undanträngdes och kärnkraftens utveckling hölls tillbaka, är förbi.” Detta sade professorn och akademiledamoten Michail Styrkovitj, som leder avdelningen för fysikalisk-tekniska energiproblem vid Sovjetunionens vetenskapsakademi. Jag tror att han har rätt. Han slutar med att säga: ”Redan nu är kärnkraftverk i vilken del av världen som helst fördelaktigare än de oljeeldade kraftverken.” Det sades i svaret att hushållningen är det primära i energipolitiken. Ingen vill förneka att det förekommer ett betydande slöseri med energi, och ingen förnekar heller att det går att hushålla mycket bättre. Men frågan är bara hur och på vems bekostnad. Det går att höja taxorna så att folk med små och medelstora inkomster tvingas att sitta med yllekalsonger och yllevantar på i sina kalla lägenheter. Också i fortsättningen kan de liksom i gamla tider tvingas förstöra sin syn på att leva och arbeta i dålig belysning. Men hela den svenska arbetarklassen och mycket stora delar av mellanskikten kommer att revoltera mot en sådan parodi på hushållning. Vi skall veta att alla arbetare och lantbrukare, som är över 50 år, utan saknad minns det svenska lågenergisamhället, som i själva verket inte var snålt på energi om man räknade med den mänskliga muskelkraft som varje verksamhet kräver. Man borrade sten med handborr och slägga, man bar murbruk och tegelsten på ryggen osv. Alla arbetare över 50 år minns också hur tuberkulos, reumatiska sjukdomar, förstörda ryggar och andra lågenergisjukdomar härjade i låginkomstfamiljerna. Nej, jag tror att så länge det finns arbetare, lantbrukare och andra som minns de förhållanden som fanns i Sverige in på 1940 och 1950-talen, blir det en hopplös uppgift att plädera för en återgång till lågenergisamhället, därför att just detta resonemang ligger i botten. Vi kommunister har bara förakt för de antiintellektuella och antivetenskapliga kampanjer, som sedan ett tiotal år drivs mot vetenskap och teknik för den industriella utvecklingen. Vi bekämpar den kapitalistiska utsugningen, de kapitalistiska produktionsförhållandena och inte produktionskrafternas utveckling. Energiminister Johansson har ju i sin tidigare verksamhet gjort sig känd för många kloka synpunkter och ställningstaganden och även för en viss radikalism. I rollen som energiminister kan man tyvärr inte säga detsamma om statsrådet, men här är han ju inte ensam ansvarig. Nog måste väl herr Johansson vara medveten om att den nuvarande energipolitiken knyts ännu fastare till oljeberoendet än tidigare. Statsrådet måste väl ändå ha klart för sig att vårt lands långsiktiga energiförsörjning såsom den nu skisserats upp sätts i fara. Nog måste väl statsrådet även ha klart för sig att de åtgärder som regeringen nu förbereder och som Birgitta Dahl varit inne på sätter sysselsättningen i fara. Eller bryr man sig inte om dessa allvarliga saker?

Herr talman! Låt mig till Alf Lövenborg säga några saker som jag inte hann med i mitt förra inlägg. Den korrigering av siffrorna jag gjorde beträffande miljoner fat olja per dag och som används i oljeklubbsammanhanget var inte bara en korrigering som sådan, vilken jag ville fästa riksdagens uppmärksamhet på, utan det gällde att man fortsätter att öka i den gruppen av länder. Min slutsats var då att Sverige inte bör följa med i den utvecklingen. Det var just vad som hände under hela perioden fram till 1975 års energipolitiska beslut. Birgitta Dahl och Alf Lövenborg är kanske fortfarande anhängare av principen att vi skulle öka oljeförbrukningen fram till 1985 i absoluta tal. Om jag minns rätt skulle ökningen ske från 312 miljarder kWh i form av olja till 324 miljarder KWh 1985. Samtidigt skulle man fortsätta att expandera kärnkraften. På den tiden var det inte aktuellt att byta det ena mot det andra utan då gällde det både-och. Då gällde det att höja förbrukningsnivån så långt man vågade, dvs. den 2-procentiga ökningen per år av energiförbrukningen totalt sett och den 6-procentiga elökningen per år. Mot den bakgrunden är det helt felaktigt att tala ens om ett lägre alternativ som innebär ökning. Det ger inget skäl och ingen grund för att tala om återgång till lågenergisamhället, Alf Lövenborg. Vi hamnar alltså i en helt onödig debatt, om vi för den diskussionen. Vad som är svårt är att på ett miljömässigt och säkerhetsmässigt vettigt sätt ersätta den stora oljeandelen i vår energibalans på 70 926 med andra energikällor så snabbt som möjligt. Jag skulle naturligtvis kunna fara ut med våldsamma anklagelser mot dem som har haft ansvaret för att oljeoch energibalansen ser ut som den gör. Det är klart att det var den billiga oljan som attraherade så långt som fram till 1975, trots den s.k. oljekrisen. Vi glömde bort att denna råvara inte står till förfogande i evighet. Det är naturligtvis ett viktigt uppvaknande om både Alf Lövenborg och Birgitta Dahl nu delar min uppfattning att det här gäller att gå ned från de 70 procenten. Jag hoppas att ni också instämmer i att det gäller att minska ökningstakten i förbrukningen. När det gäller t.ex. sysselsättningsfrågorna i sammanhanget kan det sägas att Alf Lövenborg drar helt obekräftade slutsatser när han säger, att detta skulle minska sysselsättningen. Det mest konkurrenskraftiga som vi i dag kan ägna oss åt i vårt land är hushållningsinsatser. Det är minst lika lönsamt att syssla med detta som att syssla med annat. Vi bör satsa på hushållning, bättre utrustade byggnader, lokaler och bostäder. Det är ofta bättre än att satsa på nyproduktion. I vår ekonomi är vi inte på den punkten så starkt konkurrensberoende som när det gäller det som vi skall exportera utanför landets gränser. Jag har alltså inga intentioner att låsa fast detta land i ett hårdare oljeberoende. Därför har regeringen alldeles oavsett energikommissionens arbete vidtagit en lång rad åtgärder för att minska oljeberoendet. Ett sätt är att ersätta oljan med andra produkter som kol, naturgas eller inhemska bränslen. Kol och naturgas är naturligtvis lika utlandsberoende som andra. Det gäller därför om man i det långsiktiga perspektivet skall fastna för dem för att uppnå en bättre och mera differentierad leverantörsbild. Det är bara att konstatera att kol och naturgas i dag spelar en väldigt liten roll — närmast ingen roll alls — i den svenska energibalansen. T. o. m. vedråvaran, som man ofta lämnar åt sidan utan att ens beröra, svarar för 6 å 8 26 av energiförsörjningen, alltså dubbelt mot kärnkraften. Det finns väl anledning att fundera på den sidan av saken också, inkl. den inhemska torven. Ett annat sätt att minska beroendet är att sprida köpen av olja på flera länder och försöka uppnå avtal mellan Sverige och flera andra stater för direkta leveranser av olja. Förhandlingar med bl.a. Norge, som den här regeringen har skrivit under ett protokoll om och som skall syfta till ett industrioch energipolitiskt samarbete, skall ses mot den bakgrunden. De viktigaste åtgärderna kan vi emellertid, som jag sade, genomföra genom att direkt ge oss på att försöka spara i processer och i byggnadsbeståndet. Regeringen har fördubblat stödet till energibesparande åtgärder inom näringslivet. Förra året beslutades åtgärder som innebär att vi sparar 300 000 ton olja per år framöver, jämfört med kanske en fjärdedel av detta under tidigare år. Förra året beslutades också statsbidrag till sex anläggningar för produktion av elström med mottryck, och det skall jämföras med endast ett bidrag under tidigare år. Här går alltså kurvorna raskt uppåt i de satsningar som vi har gjort på hushållning med främst olja. Regeringen förbereder ett program för utbyggnad av kraftvärme, dvs. gemensam produktion av elström och varmvatten i kommunala verk. Det arbetet borde egentligen ha varit igångsatt på grundval av 1975 års energipolitiska beslut, men när jag kom in i det här jobbet var det fortfarande inte påbörjat. Där kan man effektivisera användningen av olja, kanske till det dubbla i vissa fall, och det är naturligtvis en väldigt viktig sak. Dessutom håller vi f. n. på att förbereda direktiv, som syftar till att vi skall ha alternativ vid sidan av oljan i nytillkommande eldningsanläggningar för att vi inte i en krissituation skall vara ensidigt låsta. Här är lagstiftningen ofullständig i dag. Inom regeringen förbereds just nu ett förslag från planverket om åtgärder för att hushålla bättre med energi i hus som redan är byggda, och planverkets beräkningar visar att det är möjligt att göra lönsamma besparingar på tiotals miljarder kronor. Alla dessa åtgärder, som är i planeringsstadiet eller pågår, syftar naturligtvis till att minska importberoendet, att förbättra den svenska bytesbalansen, att öka sysselsättningen både inom byggnadsverksamheten och i industrin och att minska miljöproblemen. Det finns ingen anledning, i varje fall som jag ser det, att vänta på att energikommissionen skall komma med förslag på det här området, utan alla de åtgärder som kan sättas in dessförinnan skall också sättas in dessförinnan. Jag noterade att Birgitta Dahl bekräftade att hon tycker att det är hedervärt om man ger besked om att det blir stopp. Jag utgår ifrån att om så skulle bli fallet när det gäller t.ex. Forsmark 3 tycker alltså Birgitta Dahl att det är bättre än den nuvarande situationen, och det kan ses som ett framsteg. Sedan talar Birgitta Dahl om att vi använder undanglidande formuleringar angående avfallsproblemen. Vi har inte ändrat oss under det här året. Hon säger att all kunskap talar för att socialdemokraternas syn på avfallsproblematiken är den rätta. Det är synd om hennes partikamrater i alla de länder jag räknade upp, som inte har tillgång till samma kunskaper. Birgitta Dahl talar vidare om att jag var tveksam inför statssekreterargruppen och dess inriktning. Först och främst tycker jag inte att man skall fästa avseende vid läckage från olika grupper. Den här gruppen gör ett beredningsarbete och har att lämna förslag till mig. Först därefter tar regeringen ställning. Grundlösa beskyllningar talar Birgitta Dahl sedan om. Det är ett faktum att det inte ställdes några krav på att kraftföretagen skulle klara upp avfallsproblemen. När hon talar om 1975 års beslut som ett föregångsprogram kan jag hänvisa till vad jag sade till Alf Lövenborg, nämligen att då skulle man öka oljeförbrukningen i absoluta tal. Jag tycker inte att det verkar särskilt långsiktigt tänkt. Och talet om att forcera beslut för att komma till rätta med säkerhetsproblemen är felaktigt. Man skall ta den tid på sig som man behöver, men man skall klara problemen innan man tar flera reaktorer i drift och därmed ytterligare förvärrar situationen.

Herr talman! Olof Johansson ökar verkligen inte förutsättningarna för en saklig diskussion om framtiden, när han i sitt senaste inlägg fortsätter att beljuga, att på ett lögnaktigt sätt beskriva, den politik som socialdemokratin står för och det beslut som vi fattade 1975. Kan vi inte få ett slut på det? Har du och ditt parti så dåligt med egna argument att ni måste fortsätta med det här? Hela världen levde ju fram till oljekrisen i föreställningen att energin uteslutande var en positiv faktor. Fortfarande gäller naturligtvis att energin huvudsakligen spelar en positiv roll. Tillgången till energi är nödvändig för att man skall kunna bygga upp välfärd och lyfta ett land ut ur fattigdomen. Den fyller fortfarande till huvudsaklig del viktiga sociala funktioner i varje samhälle. Men vi väcktes alla till medvetande om att det också finns problem, att de flesta av de energiresurser vi hittills har använt är ändliga. Alla de energikällor vi utnyttjar i dag innebär problem för hälsa och miljö. Sverige var först att svara på den utmaningen. Vi tog ett program där marschen ut ur oljesamhället var en huvudpunkt. Kom inte och försök påstå någonting annat! Och vi hade också i det programmet en mycket kraftig minskning av den kärnkraftssatsning som tidigare hade varit planerad. Kom inte och påstå något annat! Vi startade forskningsoch utredningsarbete för att på ett sakligt sätt granska problemen både med att få fram nya energikällor och med att lösa säkerhetsfrågorna. Bland de fakta som har kommit fram efter det är nya och bättre metoder att lösa kärnkraftens säkerhetsproblem, och vi står inför teknologiska genombrott när det gäller kärnbränslecykeln som kan ge oss helt nya och bättre lösningar i framtiden. Andra saker som har kommit fram är att kol och olja, framför allt kol, innebär mycket stora risker för säkerhet och miljö. Mot den bakgrunden kan jag inte alls förstå hur man kan vilja satsa på kol som ett sätt att minska oljeberoendet. Det tycker jag att man både med tanke på internationellt oberoende och ur hälsooch miljösynpunkt bör avstå ifrån. När det sedan gäller metoderna för sparande och hushållning upprepar Olof Johansson i dag argument som jag känner mig väldigt orolig över. Du och andra företrädare för centern har börjat tala om styrning med hjälp av marknadskrafterna, och du säger att hushållningen i industrin kan genomföras utan fara för sysselsättningen och konkurrensförhållandena. Det är ju mycket viktigt att komma fram till energisnåla processer i industrin; det finns ingen motsättning där, utan vi är alla överens om att vi skall satsa resurser på det. Men vi kan inte åstadkomma detta hur som helst, framför allt inte på det sätt som tycks föresväva er, nämligen genom styrmedel som skulle göra industrins energiförsörjning mycket dyr. För mindre än en vecka sedan gav jag dig praktiska exempel, men du tycks inte ha tagit intryck av vad som sades i den diskussionen. Det finns industrisektorer av mycket stor betydelse för Sverige där energiförsörjningen svarar för en kostnad som är hälften så stor som lönekostnaden. En fördubbling av energipriset i syfte att styra ned till energisnålare produktion, som du säger, skulle motsvara en 50-procentig löneökning. Skulle inte det påverka våra konkurrensförhållanden? Framför allt rör det sig om industrier — stålet, järnet, skogen och papperet — som inte bara är av betydelse för vår nationella ekonomi utan för de orter och regioner där de ligger och där de helt dominerar. Skulle man tillåta marknadskrafterna att fungera som styrmedel, eller t.o.m. genom skatter, medvetet höja priserna, skulle det leda till folkomflyttningar och en centralisering av människorna av en omfattning som inget annat parti någonsin kommer att finna sig i. En sådan politik är naturligtvis inte ett realistiskt alternativ i energipolitiken. Den leder nämligen till oac ceptabla sociala konsekvenser och till att man får människorna emot sig när det gäller hushållning och framtidspolitik på energiområdet — det kan du vara fullständigt övertygad om. Jag vill uppmana dig och ditt parti att genast överge planerna på att använda er av marknadskrafter för att styra energihushållningen. Bättre metoder måste vi komma fram till. Till slut: Vi vill ha ett besked så snart som möjligt om hur det skall bli med den kortsiktiga energipolitiken. Skall det bli en avveckling vill vi ha besked nu. Då måste det bli en planmässig avveckling som gör det möjligt att så långt som möjligt nedbringa de sociala följderna. Det skulle också byggnadsarbetarna i Forsmark respektera som bättre än dagens ohållbara situation. Skall vi inte ha en avveckling, och detta är självklart vår linje, måste vi få en utbyggnad utan den kapitalförstöring och miljardrullning som nu sker. Vi vill inte ha en fortsättning på det oansvariga velande som pågår.

Herr talman! Jag tycker det är bra att Olof Johansson är överens med oss om att vi måste minska beroendet av oljan, vilket han också utvecklade i sitt andra inlägg. Men om man samtidigt skär bort en inhemsk energitillgång, går den här matematiken inte riktigt ihop. Att det finns ett samband mellan energiförsörjningen och sysselsättningen kan väl svårligen bestridas. Jag kan inte finna annat än att regeringen, och då framför allt centerpartiet, visar en enastående nonchalans inför de krav som nu ställs från fackligt håll och från arbetarrörelsens organisationer om åtgärder för att trygga sysselsättningen. Man vill avbryta pågående arbeten, vilket i ett tidigt skede kommer att göra tusentals arbetare arbetslösa, och man tänker vidta åtgärder som på längre sikt kommer att underminera möjligheterna till arbete och trygghet för människorna. Man struntar fullständigt i de allvarliga risker för människors liv och hälsa som är förenade med användningen av olja och naturligtvis också av kol. Varför vill inte centern totalförbjuda användningen av olja i vårt land? Det är verkligen ingen hälsosam energikälla, och ingen vet riktigt vilka konsekvenser det blir för framtiden. När jag tar ordet konsekvens i min mun, måste jag konstatera att det verkligen saknas konsekvens i regeringens energipolitik. Vårt land befinner sig ju i dag i en situation av järnhårt oljeberoende. Oljan måste importeras, därför att det inte finns några nämnvärda tillgångar i Sverige. Uran däremot finns det inom landets gränser. I mitt första anförande redogjorde jag för de stora fyndigheterna av alunskiffer. Det finns uran i bl.a. mitt hemlän Norrbotten, i Pleutajokk i Arjeplogs kommun. Det är kanske den mest lovande uranfyndigheten i vårt land. Man har hittat block med exceptionellt hög uranhalt. Där ligger alltså en inhemsk energikälla, men den skall enligt regeringen få vila i frid. Arjeplog är en av de kommuner i vårt land som hårdast har drabbats av arbetslöshet och ekonomisk misär. Ett brytande av uranen där skulle kunna ge arbete åt hundratals människor och skapa förutsättningar för ett ekonomiskt uppsving i en hårt drabbad kommun. Men det struntar den borgerliga regeringen tydligen i liksom i att man ställer tusentals människor utan jobb genom att avbryta pågående kärnkraftsprojekt. Statsrådet Johansson har här i riksdagen och i många andra sammanhang talat med patos om riskerna med kärnkraften. Låt mig då bara säga följande. Om mänskligheten i alla skeden hade sagt, att man inte hade kunnat ta det eller det steget på utvecklingens väg, om man inte kunde garantera att inga risker vare sig nu eller i framtiden skulle uppstå, hade man sannolikt inte vågat ta många steg på den vägen. Vad det handlar om är att i största möjliga utsträckning eliminera riskerna, och på den punkten håller jag med om att alla tänkbara åtgärder måste vidtas. Men den verkliga faran när det gäller kärnkraften ligger inte i dess fredliga utan i dess militära användning. Upplagringen av atombomber i Europa och i andra delar av världen är ju det verkliga hotet. Atomvapenlagren har ju nu sådana dimensioner att de kan förgöra allt liv på jorden. Det borde väl då framför allt vara mot den risken som opinionen mot kärnkraften skulle koncentreras. Jag har redan som mycket ung försökt verka mot kärnkraftens användning för att döda och förgöra och för dess fredliga användning. Under de parollerna har jag gått i många förstamajdemonstrationer, och jag vill för min del fortsätta att verka mot det kvalificerade vansinne som ligger i atombombstillverkningen och det ständiga dödshot mot mänskligheten som är inbyggt i den typen av kärnkraftens användning. Men rätt använd, i fredens och i framstegens tjänst, kan kärnkraften spela en positiv roll för människorna. Använd i krigiska syften kan kärnkraften bli en förbannelse. Men nog vore det bättre, om Olof Johansson och många andra inriktade sin lidelse och sitt engagemang på att bekämpa kärnvapenupprustningen i stället för kärnkraftens fredliga användning.
Herr talman! Det var bra att herr Lövenborg tog upp frågan om kärnkraftsspridningen. Det uran som hittills brutits i världen har ju till mer än hälften använts just för vapenframställning. Jag vet inte om herr Lövenborg tycker att det talar för att man skall bryta uran i Ranstad och i Pleutajokk. Ingen har hittills kunnat motbevisa att uranet ligger tryggast om det får vara kvar i marken. När det sedan gäller talet om tusentals arbetslösa är det något som i varje fall inte överensstämmer med våra intentioner. Vi vill att det skall erbjudas ersättningsjobb för dem som är fast anställda på området, och vi har också en planering i gång för detta. Alf Lövenborg talar vidare om att totalförbjuda användningen av olja. Ju mer beroende man är av ett energislag, och när det gäller oljan är vi det till ca 70 926, desto längre avvecklingsplanering behöver man för att inte skapa kaos. Trots att kärnkraften bara svarar för 3 ä 4 96 av den svenska energibalansen krävs det också för den en avvecklingsplanering. Det trodde jag att Alf Lövenborg var klar över. När det gäller frågan om att ersätta det ena energislaget med det andra skall jag inte gå in på en djup teknisk debatt utan bara peka på att det inte finns någon omedelbar möjlighet att ersätta oljan med kärnkraft. Det kräver jättelika investeringar, i första hand på uppvärmningsområdet, och det är naturligtvis inte särskilt tilltalande ur exergisynpunkt och därmed inte heller ur miljömässiga aspekter. Dessutom vet jag inte om någon hittills i landet har talat för fler än 13 reaktorer, och dessa lär inte räcka till för att ersätta många miljoner ton olja. Det är möjligt att Alf Lövenborg och apk är beredda att gå väsentligt längre; i varje fall tyder hans resonemang på det. Birgitta Dahl tog upp en ny debatt om de styrmedel som kan komma till användning för att vi skall få ordning på energiförsörjningen. Därmed byter Birgitta Dahl ämne, men jag tänker inte fördjupa mig i den diskussionen i dag. Att vi hittills har använt energiskatter är ju välbekant för alla, även för Birgitta Dahl, men det vore inte någon nackdel om man använde dessa skatter ur energipolitisk synpunkt och inte bara betraktade dem som en statsfinansiell fråga. Birgitta Dahl vet lika väl som jag att den nuvarande regeringen liksom den tidigare, låt vara på en i viss utsträckning höjd nivå, har beviljat dispenser till de särskilt energislukande industrierna. Det går naturligtvis inte att göra sådana här häftiga förändringar utan konsekvenser för sysselsättningen. Birgitta Dahl försvarade 1975 års energipolitiska beslut. Det må hon göra, för det kräver sitt försvar. Verkligheten har ”kört över” både de förbrukningsnivåer och de energibalanser som lades fast i beslutet, och detta efter två av de tio år som skulle gå, innan den energibalans som lades fast 1975 beräknades vara inaktuell. Jag tror det är viktigt att konstatera att vi i vårt land inte kan fortsätta att öka vår oljeförbrukning i absoluta tal. Är vi överens om detta, så är vi i alla fall överens om något. Jag noterade dessutom att Birgitta Dahl tror att vi står inför teknologiska genombrott. Ifall det är riktigt, är det naturligtvis bra om vi därmed kan behärska de säkerhetsproblem och de risker som hittills inte har kunnat bemästras. Låt oss granska de teknologiska genombrotten när de kommer och när de redovisas. I och med att kraven har ställts har en mängd resurser satts in på detta område, som tidigare inom de berörda industrierna och kraftföretagen inte var dirigerade till det området.
Herr talman! Först till den senaste frågan. Teknologiska genombrott, Olof Johansson, har inte kommit som ett resultat av villkorslagen. De har kommit som resultat av forskning eller är på väg som resultat av forskning som bedrivs på olika håll i världen, även i Sverige som ett resultat av våra initiativ. Den skada som du, Olof Johansson, har gjort är att du medverkade till att riksdagen i våras stoppade forskning på vissa områden, där vi just skulle behöva forskning därför att teknologiska genombrott är på väg. Du tycker så illa om kärnkraften att du inte ens vill vara med om att det bedrivs forskning som kan ge oss nya och bättre lösningar. Det är en medeltida forskningssyn som man inte trodde skulle förekomma i dagens värld. Det var inte jag som tog upp frågan om hushållning. Den finns i ditt interpellationssvar. Och i en av dina repliker till mig kom du in på frågan om vad man kunde göra i industrin och sade att nu aktuella åtgärder är ofarliga därför att de inte skulle påverka industriernas konkurrensförhållanden gentemot omvärlden och annan industri. Men de hushållningsåtgärder som ni har varit ute efter och talat offentligt om, även du själv, är av den arten att de skulle utgöra en allvarlig fara för flera viktiga industrigrenar. Vad kan vi göra för att minska oljeberoendet? Det program som lades fram 1975 var mycket ambitiöst — det var alla överens om — med tanke på den situation som vi då befann oss i. Du, Olof Johansson, har vid flera tillfällen sagt att 1975 års beslut innebar en ny era, att det innebar ett slut med slöseriet, att man inte längre kunde räkna med att slösa på det sätt som hade skett tidigare. Sedan upprepade du i din senaste replik ett av dina stående slagord — att verkligheten har kört över 1975 års beslut. Jag tror att det är mycket riskabelt om centern fortsätter att lita på olika osäkra och överintecknade prognoser som görs f.n. För vad är det som har hänt efter 1975? Jo, på vissa sektorer har energiåtgången ökat, inte minst när det gäller olja. På andra sektorer, främst inom industrin, har den däremot minskat, och i den senaste prognosen från SIND — statens industriverk — som presenterats meddelas det att fyra femtedelar av den minskning i förhållande till tidigare prognoser som redovisats där har att göra med minskningen av industriproduktionen, alltså med lågkonjunkturen och krisen i näringslivet, framför allt på järnoch stålsidan. Inte kan man bygga en framtidsplanering för samhället på någonting sådant!

Vi skall inte heller ha ett sådant vakuum i energipolitiken att centerns velande hit och dit skall få kosta skattebetalarna miljarder, som skulle kunna satsas på att rädda jobben åt andra eller på att ta fram alternativa energikällor eller på att bygga ut barnomsorgen eller u-hjälpen. Vi kan inte acceptera en energipolitik av det slaget, eftersom den inte står i överensstämmelse med några av de moraliska begrepp som normalt funtade människor har. En helt annan sak är att om det kan visas —- hittills har emellertid ingen kunnat visa det — att kärnkraften innebär sådana risker att vi inte får ta dem, måste vi avveckla användningen av kärnkraft. Men då skall vi också säga ifrån att vi gör det och lägga upp en plan för hur det skall ske i stället för att hålla på att argumentera och handla på det sätt som centern och regeringen gör nu. Jag vill, herr talman, innan jag slutar tillägga att det faktiskt inte bara är centern som bär ansvaret för den nuvarande situationen. Ansvaret vilar tungt också på folkpartiet och moderaterna, som stod bakom 1975 års beslut men som ändå tillåter att denna politik — eller brist på politik —- får fortsätta i det här landet, som redan har stora problem att ta itu med, till priset av vanliga människors levnadsstandard och sysselsättningstrygghet!
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten, men statsrådet Johansson frågade hur långt vi skulle vilja gå. I ett uttalande från arbetarpartiet kommunisterna har vi sagt att vi tycker det är förnuftigt att i första hand bygga de 13 reaktorer som fastlagts i riksdagens tidigare beslut och att vi är lika varma anhängare av att säkerheten garanteras som någonsin Olof Johansson. Det är vår bedömning av dessa möjligheter som skiljer sig från hans. Sedan säger statsrådet Johansson att uran och plutonium har tillverkats för framställning av kärnvapen. Detta är naturligtvis riktigt, men det är ju ett argument som måste användas fram för allt för att öka opinionen mot kärnvapentillverkning och kärnvapenspridning i världen. Den verksamheten upphör verkligen inte bara därför att Sverige lägger ner sina kärnkraftverk!
Herr talman! Men det AIf Lövenborg säger har ett direkt samband med i vilken mån vi bryter uran eller inte. Beträffande vad Birgitta Dahl sade konstaterar jag bara att hon tydligen inte står bakom det som socialdemokraterna såvitt jag minns röstade för så sent som i våras, nämligen att ta bort anslagen till bridteknologi och nya reaktorsystem men öka dem för säkerhetsforskning och nya energikällor. Det var ju innebörden av de förändringar som gjordes inom ramen för FoU-beslutet, och jag talade om att 1975 års beslut innebär en nya era på det sättet att det var det första samlade energipolitiska beslut som fattades i landet, dvs. att bestämmandet av energiförsörjningen gjordes till en politisk fråga. Jag baserar inte mina uttalanden om verkligheten på prognoser — sådana tillhör inte verkligheten! — utan jag baserar dem på den faktiska utvecklingen. Den är inte entydigt begränsad till industrisidan, vilket Birgitta Dahl hävdar, utan det finns ett gemensamt drag i den faktiska utveck lingen hittills, och det är att ökningstakten inte alls har blivit den som man trodde 1975 — inkl. på hushållssektorn.
Herr talman! Först vill jag med glädje konstatera att Olof Johansson har en sund skepsis mot prognoser. Får jag då också uttala den förhoppningen att vi från både honom och statsministern i fortsättningen skall få slippa den prognosexercis på osäkra grunder som vi så ofta har hört? När det gäller beslutet i våras vill jag säga att det var ett felaktigt referat som du gav av innebörden av det beslutet. Vi tog nämligen klart ställning emot bridtekniken i samband med beslutet. Däremot fanns det andra delar i forskningsprogrammet för nya kärnbränslesystem som var intressanta och fortfarande är intressanta. Jag tycker, herr talman, med förlov sagt att det är enfaldigt att tro att man stoppar utvecklingen på detta område därför att man stoppar den statligt bedrivna fria forskningen, när man dessutom från samhällets sida numera kan lägga in krav ur säkerhetssynpunkt och andra angelägna samhällsmål. Forskningen fortsätter naturligtvis i det privata näringslivets regi här i landet och i andra länder. Skulle inte Sverige, med de höga krav på säkerhet som ställs här, såsom nation bedriva forskning på detta område? Jag tycker att det är ansvarslöst att inte göra det.

Han har även undvikit att lämna besked vad gäller åtaganden för de allra närmast berörda. Det är, tycker jag, ytterligt nonchalant, inte mot mig men mot de människor som jag representerar här i dag.
Herr talman! Det är enbart på grund av de socialdemokratiska förvanskningarna av vad vår politik innebär som jag har avstått från att svara på de här frågorna. Men självfallet är vi beredda att se till att de resurser som vi har här i landet används på bästa möjliga sätt och omställs under sådana former att man inte får oacceptabla sociala konsekvenser. Detta är ju en självklarhet. Därför tycker jag att socialdemokrater i allmänhet och Birgitta Dahl i synnerhet skall sluta med den sortens propaganda där man gör gällande att vi inte tar ansvar för de instrument som vi har till vårt förfogande i det svenska samhället, inkl. Vattenfall — och det har jag talat om för Vattenfall i Råcksta.
Herr talman! Då måste jag ställa frågan om Olof Johansson över huvud taget har läst den utredning som Vattenfall lämnade över förra veckan. Av den utredningen — och andra framställningar om vattenkraftsutbyggnad och annat som Vattenfall har lämnat in den senaste tiden — framgår det mycket klart hur desperat situationen är, hur kort tidsperspektivet är. Det rör sig nu om veckor, Olof Johansson, innan situationen blir sådan att en obotlig skada åstadkommes. Av Vattenfalls utredning framgår också att situationen likaledes är desperat i flera av de företag som är invecklade i utbyggnaden, t.ex. Asea-Atom, Uddcomb och STAL LAVAL i Finspång.

Herr talman! Jag har sagt tidigare att jag beklagar att utredningen från Vattenfall har blivit en månad försenad. Det är detta som gör att vi nu har mindre tid än vi annars skulle haft.

Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat mig dels vilka åtgärder som har vidtagits eller skall vidtas för att utreda behovet av en vidgning av kravet på tillstånd till förvärv, av hyresfastighet, dels när regeringen avser att förelägga riksdagen ett förslag i detta ärende. Lagen om förvärv av hyresfastighet infördes för att förebygga spekulation i hyresfastigheter och förhindra att sådana fastigheter kommer i händerna på personer som är olämpliga att förvalta dem. Lagen innebär bl.a. att det fr.o.m. den 1 januari 1976 krävs tillstånd av hyresnämnd för förvärv av hyresfastighet i vissa särskilt angivna kommuner i Stockholms-, Göteborgsoch Malmöområdena. Riksdagen behandlade i våras frågan om tillståndsprövning borde införas i andra delar av landet. Enligt riksdagens mening borde en utredning göras inom regeringens kansli för att belysa behovet att utvidga lagens tillämpningsområde. Riksdagen förutsatte att utredningsmaterialet skulle redovisas i lämplig form och att regeringen på grundval därav skulle bedöma om behovens tyngd motiverar ett förslag till lagändring. Som ett första led i den av riksdagen begärda utredningen har man inom justitiedepartementet undersökt hur lagen tillämpats inom de områden där tillståndsplikt f. n. råder. Hyresnämnderna i Stockholm, Gö teborg och Malmö har lämnat statistik om de tillståndsärenden som handlagts under tiden den 1 januari 1976-den 30 juni 1977. Vidare har avskrifter sänts in av samtliga beslut där förvärvstillstånd har vägrats. Liknande uppgifter har inhämtats från bostadsdomstolen. Överläggningar har vidare ägt rum med företrädare för Hyresgästernas riksförbund, Svenska kommunförbundet och Sveriges fastighetsägareförbund. Organisationerna har fått del av den statistik som lämnats av bostädsdomstolen och hyresnämnderna och har framfört synpunkter på den. De har åtagit sig att efter ytterligare sonderingar inom resp. organisation ange sina uppfattningar om behovet av en utvidgning av lagens tilllämpningsområde och eventuella önskemål om andra ändringar i lagen. Överläggningarna med organisationerna kommer att pågå under hösten. Regeringen kommer därefter att ta ställning till frågan om behovet av ändringar i lagen.

Herr talman! Ett tack till statsrådet Friggebo för svaret på min interpellation. Bakgrunden till frågeställningen är följande. För ungefär två år sedan diskuterade civilutskottet en proposition, 1975/76:33, från dåvarande socialdemokratiska regeringen om införandet av en lagregel för att förhindra vissa avarter inom den privata bostadsförvaltningen. I civilutskottets betänkande begränsades antalet kommuner till att omfatta Stockholms-, Göteborgsoch Malmöområdena. Lagen kom att gälla från den 1 januari 1976. Vi har alltså erfarenheter från nästan en tvåårsperiod som underlag för en bedömning av lagens effekt. Som vi befarade när begränsningarna gjordes i regeringsförslaget 1975 har de osunda tendenserna i form av spekulation på hyresfastigheter spritt sig utanför storstadsområdena. Vi kunde notera detta redan i slutet av 1976, och jag utvecklade dessa synpunkter i en interpellationsdebatt i kammaren den 7 december 1976, således för precis elva månader sedan. Under den allmänna motionstiden i januari 1977 inlämnades också en socialdemokratisk motion med det konkreta kravet att de kommuner som så önskade skulle ges möjlighet att söka sig in i lagsystemet om tillstånd vid förvärv av hyresfastighet m.m. Det ledde till ett betänkande från civilutskottet, nr 20, som gick ut på att riksdagen skulle föreslå regeringen en utredning i syfte att belysa behovet av en utvidgning av lagens tillämpningsområde. Anledningen till att jag framställde min interpellation var nyfikenheten på denna utredning — hur den har bedrivits eller bedrivs, vad man kommit fram till, baserat på inhämtade uppgifter, och vilka konkreta förslag regeringen kunde lämna i en fråga som många bedömer som synnerligen angelägen. Svaret ger besked om att en statistisk sammanställning har gjorts i justitiedepartementet om handläggandet av tillståndsärenden i de tre storstadsområdena, där tillståndsplikt föreligger. Någon sådan statistik med följer inte interpellationssvaret. Jag har ändå haft tillfälle att se denna sammanställning, som inte är helt ointressant. Antalet fall kan i och för sig ha intresse om man därmed vill fästa uppmärksamheten på lagregelns preventiva betydelse. Vi har ofta sagt i debatten om utvidgning av tillståndslagen att redan genom lagens existens nås i allmänhet dess syfte. Den har tillkommit för att göra fastighetsspekulation ointressant. Det är samhällets reaktion mot en sådan osmaklig verksamhet som fastighetsspekulationen utgör. Det är mot den bakgrunden man skall tillmäta statistiken från de tre storstadsområdena en begränsad betydelse. Svaret berättar vidare om överläggningar som regeringen fört med Hyresgästernas riksförbund, Svenska kommunförbundet och Sveriges fastighetsägareförbund. Dessa organisationer begrundar nu statistiken. De har också anmodats att framföra sina uppfattningar om behovet att utvidga lagens tillämpningsområde. Det är givetvis klokt av regeringen att koppla in intresseorganisationerna på ett ärende av detta slag. Men det har skett för ganska kort tid sedan. Det är egendomligt att inte arbetet — upprättandet av statistiken och undersökningarna — har skett parallellt. Jag har sett i handlingar från Hyresgästernas riksförbund att hyresgästernas organisationer nu är inkopplade på ärendet och jag har därtill haft samtal med förbundsordföranden Erik Svensson. I avvaktan på dessa organisationers ståndpunkter skulle det självfallet ha varit intressant att veta om det finns någon uppfattning i regeringen i den här frågan.

Det finns alltså ett opinionstryck i denna fråga som på något egendomligt sätt tycks ha undgått regeringen. Eftersom jag visste — stärkt i den uppfattningen vid en förnyad genomläsning av interpellationsdebatten den 7 december 1976 — att regeringen inte är ”tänd” på en utvidgning av lagregeln bestämde jag mig för att själv ringa runt till några kommuner och få en lägesrapport om bostadsmarknaden. Jag har haft kontakt per telefon och brev med tio kommuner och talat med kommunalråd och fastighetschefer. Vid en försiktig bedömning av lämnade informationer har jag kommit fram till att i minst tre av dessa tio kommuner är problemet akut. Där finns hela mönstret av fastighetsköp, överlåtelser eller vidareförsäljning till personer som tidigare flitigt förekommit i gruppen fastighetsskojare; där finns uppgifter om tvångsförvaltniag, om konkurser, om föreläggande från de kommunala myndigheterna att rusta upp och hålla efter fastigheterna, om överklagande av de kommunala instansernas beslut till högre myndigheter. Och — i något fall — när hela den rättsliga beslutsprocessen går mot sin avslutning så säljs fastigheten igen. — Allt för att undkomma rättvisan. Allt för att ta ut så mycket som möjligt från fastigheten. Till bilden hör obetalda avgifter till kommunen och exempel på att hyresgästerna själva fått ordna med påfyllning av olja i hyresfastigheten. Det är en skrämmande bild av Sverige 1977. Det är också en berättelse om hur de kommunala myndigheterna kan vara ställda i ett läge då fastighetshajarna slår till. Många har ansett det oförklarligt att det finns pengar att låna ut till sådan verksamhet. Svaret har vi fått i ett annat sammanhang här i riksdagen: det finns banker som står till tjänst. Jag skall senare återkomma till den egendomliga roll som vissa banker spelar vid finansiering av spekulationsfastigheter. Bilden är inte vacker — men dess värre sann.

Vi vet också att en begynnande brist på lägenheter i flerfamiljshus förestår. I ett sådant läge borde regeringen ha sagt farväl till passiviteten. Vi känner till den liberala tesen att samhället skall lägga sig i så litet som möjligt och förlita sig på de goda krafter som finns hos den enskilda människan. När man upphöjer detta låt-gå-system och vänta-och-sesystem till en handlingslinje är det verkligen oroväckande. Från socialdemokratiskt håll ger vi inte tappt förrän vi har nått dithän att all spekulation i hyresfastigheter effektivt kan motverkas. Därför anser vi att det redan nu borde finnas möjlighet för de kommuner, som själva bedömer att det är nödvändigt, att använda lagen om tillstånd vid förvärv av hyresfastigheter. Ju fortare regeringen tillmötesgår detta önskemål, desto bättre för bostadskonsumenterna.
Herr talman! Vi har företagit undersökningar för att utröna, till vilka orter det kan vara påkallat att utvidga lagens tillämpning. Vi är beredda att handla när vi har ett faktaunderlag. Eftersom herr Lindkvist gjort egna undersökningar är herr Lindkvist välkommen med sina erfarenheter till justitiedepartementet — det är naturligtvis värdefullt att vi har så bra underlag som möjligt när regeringen tar ställning till behovet av ändringar i lagen.

Herr talman! Jag sade i mitt anförande att jag hade ställt min interpellation för att få en lägesrapport med uppgifter om hur regeringen tänkte sig ta itu med dessa problem. Jag konstaterar att man vidtagit vissa åtgärder, men jag efterlyser alltjämt en klar ståndpunkt från regeringens sida. Jag instämmer i statsrådets mening att vi skall akta oss för att åstadkomma ett byråkratiskt system. Vi skall inte göra det svårare än vad som är absolut nödvändigt. Om regeringen alltså inte vill ha mycket byråkrati kring detta — lita då på kommunerna! De kan bedöma om de har behov av en lagregel av detta slag eller inte. Jag skall gärna ställa mitt material till regeringens förfogande, men jag menar att den undersökning som jag har gjort och de kontakter som jag har tagit borde regeringen för länge sedan ha kunnat ombesörja om ni är lika angelägna som vi att komma till rätta med spekulationerna på bostadsmarknaden.
Herr talman! Jag tycker också att det skulle vara en bra lösning på detta problem, men civilutskottet gjorde i våras samma bedömning som vi har gjort, att det inte är möjligt att ha en sådan form att kommunerna själva lämnar in en ansökan till regeringen och får den bifallen. Det strider mot regeringsformen. Jag beklagar det, men det är inte en möjlig väg att gå.

Herr talman! Birgitta Dahl har frågat mig vilka skälen är till att varken utrikesnämndens eller energikommissionens ledamöter informerats om det amerikanska erbjudandet att ta hand om utbränt kärnbränsle från bl.a. Sverige. Vid svensk-amerikanska tjänstemannasamtal i juli i år lämnades bl.a. viss information från amerikanskt håll om de planer på ett lagringsprogram för använt kärnbränsle som då började ta form. Härvid underströk den amerikanska sidan att vad som sades i denna fråga måste anses vara mycket preliminärt. Den interna beslutsprocessen inom administrationen var i juli inte avslutad. Mot denna bakgrund var det också ett bestämt amerikanskt önskemål att uppgifterna inte skulle föras vidare. Förhandsuppgifternas preliminära karaktär har alltså varit bakgrunden till att regeringen inte funnit anledning att informera om vad som på denna punkt framkom vid samtalen.

Herr talman! Samtidigt som jag ställde denna-fråga begärde jag att energikommissionen skulle få en föredragning i ärendet. Den har vi fått - om än en ofullständig sådan. Det svar som vi har fått i båda sammanhangen innehåller motsägelser. Jag är medveten om att i juli var man på amerikansk sida ännu på ett förberedande stadium.

Det var alltså inte fråga om några hemliga ting.

Även om de samtal som då fördes — och som jag utgår från att Karin Söder var informerad om och kanske t.o.m. själv förde i USA —- var av preliminär natur, var de så viktiga att det måste ha gjorts en skriftlig rapport. Sådana hemliga rapporter borde man kunna anförtro energikommissionen just med tanke på det viktiga uppdrag vi har och den oerhörda tidspress under vilken vi arbetar. s Därtill kommer, vilket meddelades vid energikommissionens senaste sammanträde, att kommissionens ordförande innan den tjänsteman som förde dessa förhandlingar for till Amerika hade begärt informationer av honom om USA:s ställningstagande. Det var alltså känt för UD att energikommissionen önskade sådan information. Jag tycker uppriktigt sagt att det hade funnits många goda skäl att omedelbart informera oss. Sedan är det en annan sak att det vi då kunnat konstatera hade varit —- vilket framgår av de handlingar som nu finns tillgängliga — att detta erbjudande sannolikt inte får särskilt stor betydelse för svensk politik.
Herr talman! De samtal som fördes i USA i juni månad i år hade karaktären av ett bilateralt informationsutbyte och gällde hela den svenska energipolitiken samt diskussioner kring den Carterska energipolitiken. Men vad som är mycket viktigt att framhålla här i dag är de synpunkter som framfördes från amerikansk sida och som gällde spekulationer om något som eventuellt skulle kunna bli ett beslut av president Carter, ett beslut som sedan fattades den 18 oktober. Jag gjorde den bedömningen — och det är min ståndpunkt också i dag — att energikommissionen, som mycket riktigt har så betydelsefulla uppgifter, är mera betjänt av att få information om det faktiska innehållet i beslut av den amerikanska administrationen än lösa antaganden om vad som eventuellt skulle kunna komma att inträffa. = Såsom Birgitta Dahl här sade var ju de allmänna riktlinjerna och stånd punkterna i den Carterska politiken redan offentliggjorda. På det sättet tillförde dessa samtal inte någonting nytt. Det är också viktigt att i dag notera att de erbjudanden som kommit från amerikansk sida under de senaste veckorna har varit generella deklarationer och inte något erbjudande direkt till Sverige i den här frågan. Jag vill understryka att det är viktigt att energikommissionen har ett precist och rejält underlag för sitt arbete. Det var det inte frågan om den här gången, och därför ansåg vi det inte vara nödvändigt att informera i detta fall. Därutöver hade man utbett sig av dem som deltog i samtalen - jag gjorde inte det — att de inte skulle föra funderingarna vidare.
Herr talman! Får jag då först konstatera att USA:s energipolitik drar med sig oerhört stora konsekvenser för resten av världen i alla avseenden. Här tror jag att Karin Söder delar min mening. Det vore t.ex. katastrofalt om man inte skulle lyckas hushålla bättre med olja och andra energitillgångar i USA. Det vore också katastrofalt om man inte i övrigt tog krafttag för att ta hand om avfallet från de militära kärnkraftverken. President Carters speciella politik när det gäller avfallshanteringen påverkar ju mycket klart andra länders energipolitik och kan föranleda radikala förändringar i denna, t.ex. att man ställer ytterligare krav som påverkar det nationella oberoendet. Därför är det ett krav att regeringen till energikommissionen ofördröjligen rapporterar allt som inträffar. Det är min uppfattning. Regeringen har inte heller när mera konkret information fanns tagit något initiativ för att informera vare sig energikommissionen eller utrikesnämnden. Det är ju först efter mina frågor i kommissionen och här som någon information över huvud taget har lämnats. Kan Karin Söder utlova att vi i fortsättningen får en fullständigt öppen redovisning från regeringens sida till energikommissionen i det här ärendet?
Herr talman! Vi lämnar den information till energikommissionen och till utrikesnämnden som är erforderlig. Men jag vill upprepa att det också är en skyldighet för oss att hantera informationer vi fått under uttryckligt tysthetslöfte på ett från uppgiftslämnarens synpunkt riktigt sätt och att de uppgifter vi lämnar är av sådan karaktär att de verkligen är till gagn för dem som skall hantera dessa frågor. Jag vill även understryka att den här regeringens öppenhet och beredvillighet att lämna uppgifter till oppositionen och till andra intresserade i energifrågan är avsevärt större än den förra regeringens. Detta har jag själv kunnat bevittna.
Herr talman! Jag tycker att den sortens lösa påståenden utan exempel har mycket litet värde. Sådana kunde vi väl låta bli att använda i den här diskussionen. Vad jag konkret vet är att vi hittills inte har fått någon information. Vår ordförande har krävt det, och vi har inte fått det. När jag skriftligen begärde det har vi nu fått det, men den har varit knapphändig. Och här i dag kunde Karin Söder avslutningsvis inte ge något löfte om att vi skulle få en fullständigt öppen redovisning av samma slag som förutom regeringen naturligtvis ett antal tjänstemän i flera departement f. n. har tillgång till. Det vore naturligt att energikommisionen och utrikesnämnden betroddes på den punkten också, eftersom vårt arbete verkligen tillmäts stor betydelse av många människor.
Herr talman! Birgitta Dahl hörde tydligen inte vad jag sade. Jag har nyss sagt att vi självklart skall lämna de uppgifter som är oundgängligen nödvändiga för energikommissionens arbete, och dem lämnar vi i all den utsträckning vi kan göra.

Herr talman! Rolf Hagel har i sin interpellation ställt tre frågor: 1. Vilken uppfattning har regeringen om den nya spiral i kapprustningen som president Carters beslut om serietillverkning av kryssningsrobotar och fortsatt utveckling av neutronbomben innebär? 2. Har regeringen samma uppfattning som nedrustningsexperten kommendör Torgil Wulff att utvecklingen av neutronvapen endast är ett försök att kringgå 1925 års Genéveprotokoll och redan existerande vapenförbud? 3. Vilka åtgärder har regeringen vidtagit eller ämnar den vidta för att medverka till den mycket kraftiga världsopinion som utvecklats för att stoppa neutronbomben och förbjuda framställningen av neutronvapen och andra nya massförintelsevapen? Sture Ericson har frågat om regeringen avser att instruera FN-delegationen att lägga fram ett resolutionsförslag som fördömer utvecklingen av det nya neutronvapnet. Sture Ericsons fråga anknyter till den sista av Hagels tre frågor. Jag behandlar därför alla frågorna i ett sammanhang. Låt mig börja med den del av Rolf Hagels första fråga som avser neutronbomben och kapprustningen. Först bör konstateras att USA inte fattat något beslut i frågan. Konsultationer med de allierade inom NATO pågår dock. Neutronvapnet är det senast uppmärksammade exemplet på den vapenteknologiska tävlan mellan supermakterna som ägt rum under efterkrigstiden. Vapnet måste ses i sitt totala kapprustningssammanhang, där också andra aktuella vapenprojekt, t.ex. kryssningsrobotar, rörliga landbaserade missiler, den sovjetiska roboten SS 20 och flygplanet Backfire diskuterats mycket under det senaste året. Vidden och allvaret av den utveckling som dessa och andra vapenprojekt representerar får inte underskattas. Målet för vårt nedrustningsarbete måste vara att söka förhindra en vidareutveckling av kärnvapen inkl. neutronvapnet, att uppnå en verklig nedskärning av de båda supermakternas ofantliga arsenaler och att på längre sikt avskaffa alla kärnvapen. Vare sig det gäller att handla på det nationella eller på det internationella planet är det nödvändigt att ha en samlad syn på frågan om vägarna fram till målet och hur vi själva effektivast skall kunna bidra till att främja det gemensamma målet att få stopp på kapprustningen. Neutronvapnet har tydligt aktualiserat detta problem, varför vi måste se till neutronvapnets betydelse inom ramen för den pågående kapprustningen. Rustningsdebatten har två viktiga sidor. Den ena är den oerhört betydelsefulla roll som en självständig och informerad opinion spelar för att motverka kapprustningen i världen och för att vända den i verklig nedrustning. Opinionen är en politisk realitet också i fråga om neutronvapnet. Den andra sidan är de strategiska realiteterna. Neutronvapnet uppfattas i opinionen enbart som ett vapen som dödar människor men lämnar byggnader orörda. Det faktum att vapnet har sagts vara avsett att användas mot invaderande trupper och då främst stridsvagnsbesättningar ändrar inte på den saken. Alla människor, inte minst de som lever utanför supermakternas territorier, ryggar tillbaka inför tanken på att deras eget land skulle kunna bli ett direkt målområde vid en konflikt mellan supermakterna. Detta måste vara en naturlig reaktion hos dem som lever i Europas tättbefolkade länder. Civilbefolkning lika väl som trupp skulle drabbas av en sådan konflikt som trappas upp. Låt mig nu gå in på de strategiska realiteterna. Kärnvapenmakterna måste, så länge kärnvapnen inte avskaffats, ha en planering för dessa vapens roll i avskräckningsmekanismen — detta för att minska riskerna för en kärnvapenkonflikt. Det är detta som i den strategiska debatten brukar kallas för kärnvapendoktriner. USA och Sovjetunionen förfogar båda över ofantliga arsenaler av de massförstörelsevapen som kärnvapnen utgör. Neutronvapnen är ett nytt och uppseendeväckande bevis på att en fortsatt utveckling av kärnvapnen leder till en allt längre gående specialisering av kärnvapnen, till en allt större utbredning av dessa och till en ökad osäkerhet. Debatten om neutronvapnet har ytterligare belyst kärnvapnens roll i supermakternas försvarsplanering. Kärnvapnen är som bekant i hög grad politiska vapen, och doktrinerna är också utrikespolitiska verktyg. Dessa doktriner tjänar som signaler mellan parterna för att peka på riskerna med en konflikt och för att understryka den egna beslutsamheten att inte ge vika om en sådan konflikt trots avskräckningsmekanismerna skulle inträffa. Genom ständig vapenutveckling påverkas doktrinerna. Samtidigt påverkar doktrinerna vapenutvecklingen i ett ständigt växelspel. Vi kan aldrig utgå från att denna utveckling leder till ett ökat mått av den militära balans som så ofta åberopas av supermakterna, inte heller att den garanterar den oförminskade säkerhet som de också hänvisar till. Däremot finns det skäl att förmoda att denna utveckling oftast leder till en ökad osäkerhet för alla. Ökad säkerhet på en lägre rustningsnivå måste förbli den princip vi tillämpar på den mödosamma vägen mot det slutliga målet för våra ansträngningar: allmän och fullständig nedrustning. Mer i detalj bevittnar vi nu ett nytt stadium i den tekniska vidareutvecklingen av sådana kärnvapen som har en begränsad verkan utanför det åsyftade målområdet. En sådan utveckling har skett i USA under ett antal år. Resultatet är i detta fall ett specialiserat kärnvapen med starkt ökad strålningseffekt men fortfarande betydande sprängoch värmeverkan. Det är alltså inte fråga om ett totalt nytt vapen, utan om en viktig kvalitativ vidareutveckling. Det kan tilläggas att debatten för några år sedan om de taktiska kärnladdningarna rörde en motsatt utveckling, nämligen mot ökad sprängoch värmeverkan. Genom att skadeverkan utanför målområdet minskas skulle en insats av neutronvapnet i en krigssituation kunna vara mera sannolik. Det förefaller därför finnas en klar risk för att vapnet skulle sänka kärnvapentröskeln. Enligt en uppfattning avskräcker man därigenom ännu effektivare från varje militär konflikt. Avskräckningen kräver, brukar det heta, ett mått av inbyggda risk moment för att verka effektivt. Men efterkrigstidens debatt och supermakternas egna avtal om kriskontroll och om förhindrande av kärnvapenkrig har klart visat att diskussionen inte kan uttömmas med denna uppfattning. Vapen som minikärnvapen kan också, menar många, bli så lätthanterliga att de direkt eller indirekt utlöser en kärnvapenkonflikt i stället för att avskräcka ifrån den. Det gäller i synnerhet om stora styrkor inom en geografisk region skapar ett klimat för politisk spänning och kvardröjande misstänksamhet. Detta vet inte bara politiker och militärer. Det är också något som präglat debatten om kärnvapen och om styrkerelationer i efterkrigstidens Europa och nu senast debatten om neutronvapnet. Frågan är särskilt allvarlig från kapprustningssynpunkt, eftersom vi i hög grad saknar uppgifter om överväganden, forskningsutveckling och resultat på kärnvapenområdet i Sovjetunionen. Den stora skillnaden i möjligheten att över huvud taget få tillgång till informationer gör det naturligtvis svårare att bedöma rustningseffekten av ett eventuellt amerikanskt beslut om att förbandslägga neutronvapnet. Informationsproblemet beror som bekant på de avgörande olikheterna mellan de båda supermakternas politiska, ekonomiska och sociala system och närmare bestämt på den roll som sekretessen spelar i öststaterna. Utvecklingen under efterkrigstiden har mer än en gång visat vilka allvarliga kapprustningskonsekvenser det får när teknologiska försprång på en sida förenas med oroande ovisshet om den andra sidans verkliga kapacitet. ; Dessa kapprustningspådrivande faktorer är fortfarande en realitet även om det kalla krigets dagar är förbi. Detta förhållande har i många år från svensk sida framhållits som ett grundläggande problem i nedrustningsarbetet och gäller i hög grad diskussionen om neutronvapnet och kapprustningen. Frågan kan inte heller ses isolerad från militärblockens styrkerelationer i Centraleuropa, om vilka det sedan flera år förhandlas mellan militärblocken i Wien. Den svenska regeringen har sedan länge gjort helt klart att den ser med oro på perspektivet av en fortsatt utveckling av militärblockens styrkor vare sig det gäller strategiska kärnvapen, taktiska kärnvapen eller konventionella rustningar. Denna oro gäller båda sidors agerande och vårt eget närområde lika väl som globalt. I dag rör diskussionen det amerikanska neutronvapnet. Varje utbyggnad av de redan omåttligt stora kärnvapenarsenalerna för insats i Europa måste framkalla avståndstagande vare sig utbyggnaden sker på amerikansk eller sovjetisk sida. Avståndstagandet gäller naturligtvis oavsett dessa vapens räckvidd eller styrka, vilken kategori de placeras i eller vilken teknisk benämning de ges. Omvänt måste varje förslag om att reducera dessa arsenaler hälsas med tillfredsställelse. Det stod ju bl.a. ganska klart att en amerikansk anskaffning kunde leda till en förbandsläggning först i olika europeiska NATO-länder och i sinom tid eventuellt även i Warszawapaktsländerna. BI. a. förekom spridda uttalanden i östeuropeisk press att Sovjetunionen också skulle kunna skaffa vapnet på relativt kort tid. Det anses i internationell strategisk debatt att Sovjetunionen intresserar sig mindre än USA för s.k. minikärnvapen, dvs. taktiska kärnvapenladdningar med begränsad skadeverkan utanför det åsyftade målområdet. I de sovjetiska kärnvapendoktrinerna kan enligt många också spåras en större tonvikt på stora, kraftiga — och radioaktivt mycket ”smutsiga” — laddningar. Allmänt sett bedömer jag det under alla omständigheter som fullt möjligt att Sovjetunionen skulle kunna anskaffa neutronvapen ifall USA gjorde det och ifall man ansåg en egen anskaffning önskvärd. Om det närmare tidsperspektivet kan jag givetvis inte uttala mig. Det kan bara den som har tillgång till sovjetiska planer. Regeringens uppfattning om neutronvapnet var klar och offentliggjordes på ett tidigt stadium. Detta var självklart mot bakgrund av vår traditionella nedrustningspolitik. I mitt anförande inför FN:s generalförsamling den 29 september klargjordes likaledes regeringens ståndpunkt. församlingens första utskott belyste regeringen vår uppfattning om neutronvapnet i det globala nedrustningspolitiska sammanhanget. I anförandet berördes också vår egen situation vad avser kapprustningens globala och regionala aspekter. Den svenska regeringen har vidare under hand informerat den amerikanska regeringen om sin uppfattning om neutronvapnet. Beträffande frågan om ett resolutionsförslag i FN är mitt svar: Efter noggranna överväganden har vi kommit till slutsatsen att något resolutionsförslag inte nu bör framläggas från svensk sida. Regeringen har redan genom tre inlägg i olika fora otvetydigt angett att den anser neutronvapnet vara oacceptabelt, liksom alla andra kärnvapen. Vi anser oss därtill ha tillräckliga skäl att beteckna neutronvapnet som ett minikärnvapen och vänder oss mot det såsom ett sådant vapen. Vi har ånyo klargjort vår djupa oro inför varje utveckling som kunde sudda ut gränsen mellan kärnvapen och konventionella vapen. Enligt vår bedömning föreligger här en klar konsekvens i den traditionella svenska inställningen i frågor som är centrala för nedrustningssammanhangen. Svaret på den avgränsade frågan om resolutionsförslag kräver emellertid en ytterligare kommentar. Ett resolutionsförslag bedöms inte få det stöd och den effekt som är förutsättningen för den föreslagna åtgärden. Det som regeringen bedömt möjligt att nu uppnå har uppnåtts genom de uttalanden i tre olika sammanhang jag just har redovisat. Framläggandet av en resolution nu skulle kunna bidra till en polarisering av frågan. Det skulle säkert också framkalla ett röstningsmönster påverkat av olika länders alliansanknytning och därmed snarare låsa än lösa den fråga som så djupt oroar oss alla. Även det mer kortsiktiga perspektivet bör beröras. Första utskottet i FN är ett forum där normalt pågående nedrustningsförhandlingar tas upp till behandling. Det nyligen hållna svenska anförandet redovisade vår uppfattning att ett beslut om anskaffande av neutronvapnet skulle kunna påverka sådana nedrustningsförhandlingar negativt. Vapnet är ett belysande exempel på vikten av att snarast uppnå ett fullständigt provstopp. Likaså bör understrykas småstaternas legitima intresse av oförminskad säkerhet. Denna påverkas på längre sikt av den ständiga vidareutvecklingen i såväl USA som Sovjetunionen av de strategiska kärnvapnen, de taktiska kärnvapnen och de konventionella styrkorna. Vi kommer att noggrant följa utvecklingen och vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att fullfölja vår nedrustningstradition. Interpellanten herr Hagel har också frågat om neutronvapen och 1925 års Genéveprotokoll. En god del av svaret på frågan ges i den av interpellanten åberopade artikeln. Där står att det är stor skillnad från teknisk utgångspunkt mellan dessa båda vapen. Neutronbomben är ett kärnvapen. Det gäller som jag tidigare sagt en ny variant, vars strålningseffekt förhöjts samtidigt som de stridsspetsar som hittills framtagits fortfarande lär ha sprängoch värmeverkan som en betydande del av totaleffekten. Skulle vapnet komma att vidareutvecklas så att strålningseffekten blev helt dominerande, då finns det anledning att diskutera vilken kategori ett sådant vapen egentligen skulle placeras i. Jämsides med de formella juridiska och tekniska kriterierna på vapen finns de moraliska. I kampen mot kärnvapen och kemiska vapen har Sverige intagit en ledande position och kommer att så göra även i framtiden. Alla kärnvapen förorsakar fruktansvärt plågsamma skador av strålning och hetta. Alla kärnvapen utsätter dem som inte omedelbart dör för ohyggliga och kanske långvariga lidanden och obotliga skador. Interpellanten har också tagit upp USA:s beslut att serietillverka kryssningsrobotar. Han frågar om regeringens uppfattning om ”den nya spiral i kapprustningen” som beslutet skulle innebära. Svaret på denna fråga måste i ett avseende bli detsamma som på frågan om neutronvapnet. Problemet måste ses i sitt totala kapprustningssammanhang, där båda supermakternas ansvar för att bryta den nuvarande utvecklingen är tungt. Förenta staternas beslut att serietillverka kryssningsrobotar sammanhänger som bekant med det samtidiga beslutet att skrinlägga planerna på att tillverka det s.k. B 1-bombplanet. Några säkra uppgifter om de sovjetiska kryssningsrobotarna har vi inte. De lär ha betydligt kortare räckvidd än de amerikanska. En massiv satsning på kryssningsrobotar skulle försvåra nedrustningsförhandlingarna. I ett vidare perspektiv gäller detta vidareutveckling av alla vapensystem i USA eller Sovjetunionen, vilka ställer oöverstigliga krav på nu tillgängliga medel att kontrollera efterlevnaden av ingångna avtal om rustningsbegränsningar. Kryssningsrobotar ingår som en del av SALT II-förhandlingarna. Enligt tillgängliga uppgifter kan utsikterna att nå en överenskommelse inom den närmaste framtiden betraktas som goda. Våra informationer tyder också på att en SALT Il-överenskommelse skulle komma att innehålla detaljerade bestämmelser om kryssningsrobotar av olika typer och räckvidder. Det är regeringens förhoppning att en överenskommelse om kryssningsrobotar skall innehålla effektiva begränsningar som binder båda supermakterna i detta avseende och som skapar underlag för fortsatta meningsfyllda förhandlingar om rustningsbegränsningar.

Herr talman! Då interpellanten, Rolf Hagel, befinner sig utomlands just nu har jag fått i uppdrag att ta emot interpellationssvaret. Jag vill tacka utrikesministern, som på ett utförligt och mycket positivt sätt har behandlat denna allvarliga fråga. Inte minst uppskattar jag Karin Söders positiva hållning till opinionsrörelsen, eller med andra ord till fredsrörelsen. Hon säger att rustningsdebatten har två viktiga sidor. ”Den ena är den oerhört betydelsefulla roll som en självständig och informerad opinion spelar för att motverka kapprustningen i världen och för att vända den i verklig nedrustning.” Det kan inte sägas bättre. Jag understryker det ytterligare genom att citera denna mening i svaret ordagrant. Hur betydelsefull den opinionen är kan man objektivt utläsa av händelseförloppet, sedan president Carter under en presskonferens den 12 juli i år förde upp neutronvapnet på dagordningen genom att säga att det ”borde bli ett av våra tänkbara alternativ” i USA:s kärnvapenarsenal. Utrikesministern påpekar i interpellationssvaret att ”USA inte fattat något beslut i frågan”. Om detta är sagt i polemik mot interpellanten, så är det en onödig polemik. I interpellationen, som kan läsas i snabbprotokollet för den 4 oktober, skriver Rolf Hagel om ”President Jimmy Carters beslut om serietillverkning av kryssningsrobotar och vidareutveckling av neutronbomben — —- —-.” Jag betonar ordet vidareutveckling. Carter sade mycket klart ifrån vid presskonferensen den 12 juli att han ”ännu inte beslutat om att förorda neutronbombens utplacering”. Han sade vidare: ”Innan jag fattar det slutliga beslutet om dess utplacering, ämnar jag göra en fullständig analys av dess effekter och lämna denna information till kongressen.” Det engelska ord som jag har översatt med ”effekter” är dubbeltydigt. Troligtvis syftade Carter på de politiska effekterna. Vid samma presskonferens nämnde han också att man hållit på i 20 år med utvecklingen av detta vapen. Det är väl nu också känt att president Carters presskonferens den 12 juli följde efter några veckors hård strid i senaten. Den republikanske senatorn Mark Hatfield från Oregon hade upptäckt att detta dittills relativt hemliga vapen utvecklats med medel från en budgetpost för ”vatten och energi”. Hatfield försökte få igenom en motion som skulle ha satt stopp för anslagen till neutronbomben, men led ett mycket knappt nederlag vid omröstningen den 1 juli. Proceduren i USA:s kongress är som bekant mycket svårförståelig. När en ny omröstning företogs i senaten den 13 juli blev röstsiffrorna 58 mot och 38 för ett förslag av senator Hatfield, som skulle ha förbjudit användningen av budgetmedel för produktion av neutronbomben. Även i representanthuset har ett liknande förslag röstats ned. Där var röstsiffrorna den 29 september 297 för och 109 mot anslag för vidareutveckling av neutronbomben. President Carter har liksom föregående presidenter sett till att utvecklingen av neutronvapnet gått vidare vid Kalifornienuniversitetets kärnvapenlaboratorium i Livermore i Kalifornien och i Los Alamos i New Mexico. Vad som ännu fattas är ett beslut om serietillverkning, som i så fall skulle ombesörjas i Pantexbolagets fabriker i Amarillo i Texas, där många av USA:s mest destruktiva vapen har producerats. Först sades det att Carter skulle fatta sitt beslut i mitten av augusti, sedan att det skulle fattas i mitten av oktober, och nu uppges det att beslutet uppskjutits till början av 1978. Det är ju inte svårt att förstå varför. Därmed kommer man in på den mera positiva sidan av saken. Redan i juli utlöstes en masskampanj över hela världen mot det nya vapnet. När det gäller Sverige kan som exempel nämnas Lunds fredskommittés initiativ att trycka vykort, adresserade till president Carter, med två krav: ”Stoppa netronbomben!” och ”Stoppa kryssningsrobotarna!”. Fredskommittén klistrar på ett frimärke för 1:10 kr. och säljer kortet med påsatt frimärke för 1:50 kr. Genom att man omedelbart får korten undertecknade och samlar ihop och skickar iväg dem, kan man hålla räkning på hur många kort som verkligen blir ivägskickade. Under den första veckan som den lilla lokala kampanjen pågått — och jag tar det här bara som ett exempel på att en rörelse är i gång — skickades 3 000 protestkort till president Carter. Fredskommittéer på många håll i Sverige kan visa upp liknande siffror. Från ett stort antal länder har ungefär lika många protestkort och telegram skickats till Vita huset. NATO-politiker i Europa har gjort samma erfarenhet som Jimmy Carter. När NATO:s försvarsministrar möttes i Bari i Italien den 11-12 oktober, var de tvingade att ta hänsyn till den opinionsstorm som mött planerna på att utrusta NATO-trupperna i Europa med neutronbomben.

Jag är tacksam för att utrikesministern så kategoriskt har kallat neutronvapnet för vad det är, nämligen ett kärnvapen, och uttryckt sin ”djupa oro inför varje utveckling som kunde sudda ut gränsen mellan kärnvapen och konventionella vapen”. Jag tackar också för det värdefulla beskedet att den svenska regeringen ”under hand informerat den amerikanska regeringen om sin uppfattning om neutronvapnet”. Jag skall inte här använda mycket tid åt att kritisera, eftersom jag — som jag sade inledningsvis — uppskattar grundtonen i svaret. Men där finns olyckligtvis en tendens att lägga skuldbördan lika tungt på båda de s.k. supermakterna och att reducera kryssningsrobotarna och neutronbomben till så att säga logiska beståndsdelar av rustningspaketen. Så är det ju ändå inte. Även mycket framstående amerikaner har klart konstaterat att kryssningsrobotarna och neutronbomben går utanför den samförståndslösning som USA och Sovjetunionen kom fram till vid toppmötet i Vladivostok 1974. En framstående expert som David Linebaugh, tidigare biträdande direktör för USA:s byrå för vapenkontroll och nedrustning, skrev i International Herald Tribune den 30 september: USA:s hållning är verkligen alltför ensidig. Den skulle tillåta en väldig expansion av USA:s vapen genom utplaceringen av kryssningsrobotar.

Ryssarna skulle kunna lura oss när de också har robotar av kryssningstyp.” Men det är ju detta det gäller, fru Söder, att sätta stopp för varje ny typ av massförintelsevapen, att inte tillåta en ny rustningsspiral i en värld som redan blivit så fasansfullt belamrad med kärnvapen att det räcker för att förinta mänskligheten, och allt den skapat under tusentals år, många gånger om. Det ytterst viktiga SALT-avtalet löpte som bekant ut efter fem år, dvs. den 3 oktober i år. När förhandlingarna om SALT II bröt samman gjorde Sovjetunionens utrikesminister Andrej Gromyko en utförlig deklaration vid en presskonferens den 31 mars. Han uppehöll sig där utförligt vid frågan om kryssningsrobotarna, som kastats in efter Vladivostoköverenskommelsen. ”Man försökte bevisa för oss att kryssningsrobotarna inte avsågs i samförståndslösningen från Vladivostok, att dessa robotar över huvud taget skulle vara fria från alla begränsningar och att samförståndet i Vladivostok bara gällde de ballistiska robotarna”, sade Gromyko. Han fortsatte: ”Vi har gjort bestämda invändningar mot ett sådant försök. I Vladivostok stod frågan inte på det sättet. Där gavs inget grönt ljus alls för kryssningsrobotarna. Frågan stod så här: att uppnå en sådan överenskommelse att alla kanaler för kapprustning med strategiska vapen täpps till och kärnvapenkrigshotet minskas.” Självfallet skulle Sovjetunionen snart kunna tillverka både kryssningsrobotar och neutronbomber. Med tanke på kostnaderna och de ohyggliga aspekter som dessa vapen har tvivlar jag på att man kommer att göra det. Den enda förnuftiga lösningen är att det militärindustriella komplexet i USA sätts under ett så starkt tryck av världsopinionen att beslutet om kryssningsrobotarna rivs upp och det definitiva beslutet om neutronbomben aldrig kommer att fattas. Det var med detta i sikte som Rolf Hagel på arbetarpartiet kommunisternas vägnar interpellerade om den svenska regeringens hållning till neutronbomben. Och det är med detta i sikte som jag vädjar till Karin Söder att på allt sätt använda den goda vilja som jag vet att hon har till att stödja den massiva världsopinionen mot det nya massförintelsevapnet.